Herr talman! Det gläder mig att vi har någorlunda lika grundsyn på polisverksamheten, t.ex. utbildningen, decentraliseringen, förebyggande åtgärder osv. Men jag har några frågor. Lars-Erik Lövdén sade att reservation 1 var överflödig. I reservation 1 vill vi markera att vi tycker att det är bra att utbildningen kommer i gång. Men det bör också i fortsättningen finnas en kontinuerlig jämn intagning för att undvika ryckigheter och svårigheter när det gäller utbildningen och planeringen osv. Det är detta vi vill trycka på. Men jag tolkar Lars-Erik Lövdéns svar så även han tycker att det är vettigt med ett kontinuerligt jämnt antagningsförfarande i fortsättningen. Beträffande samarbetet mellan tull och polis tror jag att det kanske är litet för tidigt och för enkelt att säga att vi löser problemen med organisationsförändringar. Jag tror inte att det är så enkelt. Om det finns ett positivt samarbete dokumenterat, tycker jag också att det finns anledning att göra litet mer än att bara följa detta. Jag tänker på att stödja och stimulera det också. Jag skulle vilja fråga om Lars-Erik Lövdén är med på tanken att stödja och stimulera det samarbete som finns. Det finns olika åtgärder att vidta.
Herr talman! Låt mig ta den sista frågan först. Vi vet att det bakåt i tiden har funnits ganska stora samarbetsproblem mellan tull och polis. Det har jag, som kommer från den södra regionen i landet, påtagligt upplevt. Men nu har det utvecklats en väldigt positiv samarbetsform mellan tull och polis. Det gäller naturligtvis att följa det så att den processen går i rätt riktning och så att man bibehåller de positiva samarbetsformer som man har nu. Det måste regeringen naturligtvis noga följa. Också ledningen för Tullverket och Rikspolisstyrelsen måste göra det. Det gäller ju att bibehålla den form av gott och konstruktivt samarbete som nu uppnåtts. Där är jag förhoppningsfull, inte minst efter att ha lyssnat till utfrågningen i höstas med representanter för både tullen och polisen. När det gäller polisutbildningen är det klart att en jämn antagning skall eftersträvas. Detta är ganska naturligt. Under några år har det inte förekommit någon polisutbildning beroende på polisutbildningens omfattning tidigare. Vi fick ju då väldigt många poliser. Dessutom har vi sett ett behov av en översyn av polisutbildningen.

Herr talman! Jag börjar med de kommentarer som avslutningsvis gjordes på mina reservationer. När det gäller detta med register och kontroll efterlyser jag helheten. Det gäller då inte bara vad vi i justitieutskottet har gjort utan vad som totalt sett har gjorts, på alla departement och i alla utskott. Vem skall göra den analysen? Det gäller även i ett EU perspektiv och de nya konventioner som vi antar. Någon måste ta tag i frågan och se till helheten, men också till framtiden. Under 80-talet kom samma förslag. Då gick de inte igenom, som jag tidigare sagt. Nu har det emellertid skett en attitydförändring. Det går nu i en rasande fart och därför är det dags att stanna upp och göra en analys. Vi vet inte riktigt hur det är med kvaliteten på indata. Man vet inte ens var dessa indata föddes. Det har alltså blivit mycket komplext på det här området. På tio år har antalet dataregister, godkända av staten, fördubblats i Sverige. Även dessa register samkörs. Det är det som är det allvarliga och det är där jag efterlyser ett svar. Jag tycker inte att Lars-Erik Lövdén tillräckligt kommenterade det eller hade en beredskap för att ta frågorna om integriteten kontra effektiviteten på allvar. Det är alltså ett större perspektiv som jag här efterlyser. Sedan några ord om Registernämnden. Jag kan väl hålla med Lars-Erik Lövdén om att det är viktigt att få in människor utifrån som har juristkompetens och erfarenheter. Det är dock väldigt konstigt, om det nu skall vara en parlamentarisk representation, att man väljer just Moderaterna och Socialdemokraterna. De har ju exakt samma åsikter i denna fråga. Det hade väl då varit bättre att välja ett litet mera kritiskt sinnat parti för att få en bra spegling av hur det förhåller sig i de här frågorna.
Herr talman! Registernämndens sammansättning kommenterade jag tidigare här i talarstolen. Att representanter för Moderaterna och Socialdemokraterna valdes var kanske ganska naturligt, om det skulle vara två parlamentariker i styrelsen. Moderaterna och Socialdemokraterna är ju de största partierna här i riksdagen. Den normala principen för sammansättningen är att reglerna följs. När det gäller att tillåta andra arbetsmetoder samt möjligheterna att i större omfattning än som i dag är fallet ta datorn till hjälp vid registrering exempelvis så sker det en grannlaga prövning bl.a. av utredningarna. I utredningsdirektiven står det mycket tydligt att en huvudfråga för utredningen exempelvis när det gäller DNA-register respektive kriminalunderrättelseregister är att ta hänsyn till integritetsaspekterna. Detta prövas också oerhört noga innan regeringen lägger fram förslag. Den här diskussionen har ständigt hållits levande. Som jag tidigare sagt här i talarstolen är Sverige, åtminstone när det gäller rättsväsendets sektor, inte det land som ligger i frontlinjen i fråga om att ta moderna arbetsmetoder till sin hjälp. Tvärtom ligger vi efter många andra länder. Det beklagar jag i dag med hänsyn till den grova brottslighet som har utvecklats. Ohjälpligt hamnar vi på efterkälken om vi inte i större utsträckning tillåter polisen att använda modern teknik för att bekämpa brottsligheten.
Herr talman! Så lätt är det väl inte! Jag tycker att man har en övertro på sådana här register om man tror att det är lätt att bekämpa brottsligheten genom att samla in uppgifter om människor. Så är det ju inte i verkligheten, utan detta är en teoretisk konstruktion. I verkligheten har det ju visat sig att just brottsförebyggande arbete ger resultat. Jag tror att regeringen kan lura sig själv genom att satsa så mycket resurser på register i tron att det när det gäller att bekämpa brottslighet är något av Sesam, öppna dig! Man kan nog inte bara se detta på det sättet när nya metoder skall föreslås. Vidare ligger bovarna alltid före. Hur långt skall samhället följa efter och gå? Var går gränsen? Jag vill också kommentera vad som sagts om säpo. Lars-Erik Lövdén sade att han inte ser några skäl för nya inskränkningar eller besparingar inom säpo. Sådana har redan gjorts. Det fick jag tidigare reda på. Kanske behövs det en liten utredning - någon person som undersöker om samordningar och samkörningar kan göras. Omvärlden ser ju inte ut som den gjorde för några år sedan. Där efterlyste jag ett svar, men tydligen fanns det inte någon sådan beredskap.
Herr talman! Det gäller den sista frågan, nämligen om besparingarna inom Säkerhetspolisen. Kia Andreasson vet att vi inte riktigt råder över en stor del av Säkerhetspolisens verksamhet. Livvaktsverksamheten är ju en väldigt tung del av säpos verksamhet och har växt i omfattning under den senaste tioårsperioden. Det har naturligtvis fört med sig att Säkerhetspolisen tvingats göra omprioriteringar och utnyttja rationaliseringsutrymmet för att få utrymme för nämnda typ av verksamhet, som också kräver en uppbackning beträffande analyser av hotbilder o.d. Utskottsmajoriteten ser inte i dag att det finns möjligheter att åstadkomma så stora besparingar inom Säkerhetspolisen. Vi antog ju en besparing budgetåret 1995/96 på 40 miljoner kronor. Det ledde till ganska stora strukturförändringar inom Säkerhetspolisen.

Herr talman! Jag skall något kommentera en motion som jag och Berndt Sköldestig har skrivit och där vi tar upp polisens möjligheter att ta betalt av arrangörer vid offentliga arrangemang. Vi tycker att motionen har fått en bra behandling i utskottet i den meningen att det ges en mycket grundlig redogörelse för det regelverk som i dag finns. Om vi förstått det hela rätt är grundregeln att polisen vid den här typen av offentliga arrangemang kan ställa krav på att arrangören skall stå för en del av kostnaden för de polisinsatser som krävs. Det finns dock ett undantag. När det gäller ideella föreningar kan polisen nämligen inte ta betalt. Jag tycker att det är en fullt rimlig ordning. Jag tycker också att det är full rimligt att idrottsföreningar betraktas som ideella föreningar. Så länge det handlar om Torstorps IF, Grytgöls IK eller Mjölby AI är det nog ingen i denna församling som upphäver sin stämma och säger att det inte är fråga om ideella föreningar. Däremot tycker jag inte att detta är lika självklart när vi diskuterar Leksands IF och Djurgårdens IF, dvs. framför allt elitklubbarna inom fotboll och hockey. Den verksamheten omsätter oerhört stora belopp. Om jag minns rätt har t.ex. Djurgårdens IF en omsättning på 50 miljoner kronor. Det är klart att en sådan förening befinner sig någonstans i gränslandet mellan en mera affärsmässig rörelse och - som det förhoppningsvis fortfarande finns rester av - en mera ideell verksamhet. Jag tycker att det finns åtminstone två viktiga skäl till varför vi här i kammaren har anledning att fundera på om man inte skall ändra reglerna så till vida att man även skall kunna ställa krav på elitföreningar att de skall stå för kostnaderna. Det ena skälet är det som jag delvis var inne på, nämligen att en del idrottsklubbar omsätter oerhört stora belopp. Jag är själv en varm idrottsanhängare och gillar att titta på sport. Det som lockar mig och väldigt många andra är just blandningen av lek och allvar. Det är tråkigt att lekinslaget håller på att försvinna alltmer. Idrotten utvecklas i mer och mer affärsmässig riktning. Detta är naturligtvis ett val som idrottsrörelsen som självständig rörelse själv skall göra. Men det viktiga är att vi lagstiftare tydligt markerar att idrottsrörelsen måste bestämma sig. Vill man vara en affärsmässig rörelse, då måste man ta konsekvenserna fullt ut. Är man en ideell förening skall man självfallet konsekvent betraktas som en sådan. Men jag har en känsla av att många elitklubbar lever i något slags föreställning om att man vill bli betraktad som affärsmässig i de sammanhang där det är gynnsamt. När det sedan gäller kostnader för poliser, då vill man framstå som en ideell förening och ha de privilegier som gäller för dem. Jag tror inte att det håller. Idrottsrörelsen måste bestämma sig, och vi måste vara konsekventa när vi bedömer hur dessa organisationer skall betraktas. Det andra skälet är av mera praktisk art. Inte bara vi som gillar idrott upprörs och skräms av idrottens avarter, huliganismen. Att folk slåss har inte så särskilt mycket med fotboll och ishockey att göra, men vi kan aldrig komma ifrån att den här typen av stora publikarrangemang drar till sig människor som tyvärr använder dessa tillställningar för annat än vad de är avsedda för. Vi har alla ett ansvar för detta, men det har också arrangören. Han har ett ansvar för att försöka att göra någonting åt det här. Om vi som lagstiftare gör klart att arrangören har ett stort ekonomiskt ansvar, särskilt när man omsätter stora pengar, för att bekämpa huliganismen, då skulle det ha en positiv effekt. Jag har sett mycket idrott. Under de senaste åren tycker jag mig ha sett en förbättring. Klubbarna tar i dag ett större ansvar med fler frivilliga vakter. Men det finns fortfarande en utbredd flathet inför idrottens avarter. När jag som Norrköpingsbo går för att titta på en fotbollsmatch mellan Norrköping och AIK ser jag AIK-supportrar med upptryckta tröjor där det står Invasion Norrköping och annat. Då har jag svårt att tycka att idrottens fan-klubbar gör allt de kan för att stävja idrottens avarter och för att tydligt ta avstånd från våldet och när leken fullständigt har deformerats till ett genant allvar. En markering av att klubbarna har ett ansvar för polisens insatser skulle göra att de tvingas att ta ett större ansvar och jobba mera förebyggande för att stoppa den här typen av företeelse. Motionen har fått en bra behandling i utskottet och man har gjort en bra redogörelse av hur reglerna fungerar. Men jag kommer inte att yrka bifall till den. Jag hoppas verligen att utskottet menar det som sägs i betänkandet, att man med stort allvar kommer att följa utvecklingen. Just i dag är det en stor idrottshändelse här i Stockholm. Jag inser att det kommer att bli en stor publikkonkurrens. Bostadsutskottets ärende kommer att konkurrera med fotbollsmatchen mellan AIK och Barcelona. Trots ett brinnande intresse för bostadspolitik vet jag vad jag skall välja. Även de som är inbitna fotbollssupportrar har nog svårt att betrakta AIK som en renodlat ideell förening. Det här är viktigt. Det är många som är intresserade. Huliganismen är en allvarlig fråga. Den här gången löpte utskottet inte hela linan ut. Jag nöjer mig, men jag lovar att återkomma om inte utskottet självt vidtar de åtgärder som jag tycker krävs.
Herr talman! Jag vill bara tala om för Lars Stjernkvist att jag instämmer i mycket av det som han sade. Vi i Miljöpartiet skall sätta sig in i frågan på ett bättre sätt. Lars Stjernkvist är välkommen med en ny motion. Som sagt, polisens kaka är liten. Det gäller att ta till vara de resurser som finns och göra det bästa av dem, och det gör man enligt mitt betraktelsesätt inte med de stora polisbevakningarna vid idrottsarrangemang.
Herr talman! Vad motionen egentligen handlar om är att man bör få till stånd en kraftsamling där alla samverkar för att bekämpa huliganismen. Jag välkomnar Miljöpartiets stöd i det arbetet.

Herr talman! När vi nu behandlar denna skrivelse från regeringen om särskild utlänningskontroll är detta någonting som återkommer varje år. Debatten kring den särskilda utlänningskontrollen brukar inte vara speciellt stor i denna kammare. Jag finner det både märkligt och tragiskt att en lagstiftning som den särskilda utlänningskontrollen går så långt utöver de rättsregleringar som vi för övrigt har i Sverige. Detta är en mycket allvarlig sak som alla borde vara intresserade av att diskutera för att hela tiden hålla debatten levande. Det gäller även de partier som anser att denna lagstiftning bör finnas kvar och inte bara de partier som är kritiska till den. Under det här året har vi i justitieutskottet gjort en extra kontroll av säpos användning av den särskilda utlänningskontrollen. Denna granskning har visat att säpo har följt det regelverk och den lagstiftning som vi har beslutat om. Säpos underlag har också varit riktigt sett från den lagstiftning som finns. Det som är problemet är ju att lagstiftningen ger säpo och regeringen vida möjligheter att rikta allvarliga åtgärder mot utlänningar. Det är detta som är så anmärkningsvärt med denna lagstiftning. Det viktigaste skälet till att vi har tagit ställning emot den är ju att lagstiftningen enbart gäller utländska medborgare. När lagstiftningen antogs sade man att de politiska våldsdåd som har begåtts här i Sverige genomgående haft sin grund i politiska motsättningar utanför vårt lands gränser. Men den beskrivningen stämmer inte när man ser på de våldsdåd av politisk karaktär som har begåtts och begås i Sverige. Det mesta av detta våld begås av svenskar. I dag är det högerextremister i Sverige - inte utlänningar som är berörda av politiska motsättningar utanför vårt lands gränser - som utövar det mesta av det politiska våldet. När det gäller högerextremister använder vi oss av vår vanliga lagstiftning, rättsprövningar, domstolsprövningar och regleringar av speciella åtgärder vad gäller tvångsmedel. Vi följer alltså helt den vanliga lagstiftningen i Sverige med det rättsskydd som följer av tvångsmedelslagstiftningen. Men när det gäller utlänningar finns inte denna rättssäkerhet över huvud taget. Vi har i Sverige under flera år haft en del debatterade fall. Det senaste fallet handlade om en algerier som skulle utvisas. Fransk polis hade förknippat honom med ett dåd utfört i Frankrike. Efter att fallet har släppts från fransk polis kvarstår den svenska bedömningen varvid man inte talar om skälen. Det som också är unikt med denna lagstiftning är att en hel del av de bedömningar som görs är hemligstämplade både för de anklagade och för deras rättsliga ombud. Detta är ett system som inte borde få existera i en rättsstat. Det är ett system där man kan peka ut människor på mycket svagare grunder än vad man kan göra enligt övrig brottslagstiftning. Utvisning är dessutom en mycket allvarlig sak. När man av olika skäl inte kan utvisa människor till deras hemland kan man använda tvångsmedel i tre år utan att ärendet har granskats av en domstol. Kontroll av post, hemlig telefonavlyssning, övervakning, anmälningsplikt hos polisen är oerhört ingripande åtgärder. Man har inte rätt att försvara sig och få del av det underlag på vilket man faktiskt blivit bedömd som terrorist och man har inte rätt att få ärendet prövat i domstol. Detta anser jag är en skamfläck i den svenska lagstiftningen. Det är en oerhört diskriminerande lagstiftning, som fler än bara kritikerna borde debattera. Vi borde alla gemensamt göra allt vad vi kan för att få en större rättssäkerhet och en trygghet för alla människor som lever i Sverige, även utlänningar. Jag vill härmed yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Om man är misstänkt för brott mot rikets säkerhet och är svensk medborgare tillämpas brottsbalken eller lagen om tvångsmedel. Om man är utländsk medborgare kan lagen om särskild utlänningskontroll, den s.k. terroristlagen, tillämpas. En utländsk medborgare kan utvisas om det behövs av hänsyn till rikets säkerhet, eller om det med hänsyn till vad som är känt om hans tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han kommer att begå eller medverka till en brottslig gärning som innefattar våld, hot eller tvång för politiska syften. Det är alltså om man är misstänkt för ett politiskt brott och är utländsk medborgare som terroristlagen kan tillämpas. Lagen har två särdrag som gör den obehaglig och som gör att den inte passar in i en rättsstat. Dessa särdrag skulle aldrig godtas i vanliga rättsliga sammanhang. För det första är den diskriminerande i det att den enbart vänder sig mot utländska medborgare. För det andra sätter den vanliga rättsprinciper ur spel. En utlänning kan gripas av säpo och hållas fängslad på obestämd tid. Han eller hon behöver inte anhållas. Han eller hon har inte rätt att få sin sak prövad vid en häktningsförhandling. Ibland förekommer det i Stockholms tingsrätt att förhandling hålls enligt 3 och 6 §§ terroristlagen. Vid förhandlingarna uppträder säpo i två funktioner, som åklagare och som domare. Åklagaren säger att det finns bevis mot den misstänkte och hans advokat får då rätt att yttra sig. Dock får den misstänkte och hans eller hennes advokat inte ta del av säpos bevisning. Följaktligen är det helt omöjligt att försvara sig mot anklagelserna. Lagen måste betraktas som en raslag, där en utländsk medborgare är mindre värd än en svensk medborgare. Var finns här rättssäkerheten och likheten inför lagen när det gäller utländska medborgare? Justitieministern har i en interpellation sagt: "Det kan aldrig bli aktuellt med någon likställdhet mellan svenska och utländska medborgare vad gäller tilllämpningen av lagen. Lagens utgångspunkt är att utländska medborgare inte har någon självklar rätt att vistas i Sverige." Jag anser däremot att när människor söker asyl här i landet eller har uppehållstillstånd, så har de rätt att vistas i landet. De har också ett behov av rättstrygghet, vilket de inte får i och med terroristlagen. Ett uppmärksammat fall under senare tid är den terroristdömde Abdelkerim Deneche. Jag har skrivit om honom i min motion. Alice Åström nämnde fallet tidigare, så jag tänker inte gå in på det. Men det som är intressant är att Frankrike från början ville ha Abdelkerim Deneche utvisad, misstänkt för brott. Nu har den intressanta situationen uppstått att Frankrike har avfört Deneche från misstanke om brott och inte längre vill ha honom utlämnad. Svenska säpo påstår att han nu är misstänkt för annan verksamhet. Jag har personligen haft kontakt med ett antal personer som på olika sätt omfattas av terroristlagen eller som av säpo nekats svenskt medborgarskap. Dessa människor har huvudsakligen sitt ursprung i Mellanöstern. Samtliga har varit politiskt aktiva i frågor som inte är särskilt stora här i Sverige. De har delat ut flygblad eller varit med och anordnat demonstrationer. Jag kan ge ett exempel: en anordnad demonstration mot militär intervention av Irak under Kuwaitkriget. Detta gick på den tiden emot den svenska hållningen. I dessa sammanhang har dessa personer mött personer som tillhör organisationer som av säpo anses vara suspekta, t.ex. KPRML. De har senare vid förhör av säpo blivit utfrågade om kontakter med dessa personer. Under säpos förhör har det också kommit fram att säpo har bevakat dessa personer. Bl.a. vet säpo om att de har delat ut flygblad, t.ex. vid T-centralen här i Stockholm, eller att de har besökt människor ute i landet. Dessa personer har ett språkbruk - alla som jag har träffat - som inte är det vanliga svenska språkbruket. De har ett annat sätt att uttrycka sig, som är mer vanligt i deras hemländer och som de har direktöversatt till svenska. Ibland talar de engelska. För en vanlig svensk som lyssnar på en sådan person låter det som ett knepigt språk. Jag kan förstå att de blir misstänkta. Jag frågar mig om det kan vara så att de blir straffade därför att de inte driver accepterade ståndpunkter och inte behärskar det svenska språkbruket. Efter mina kontakter med dessa personer och deras advokater är jag tveksam till säpos agerande. Problemet är dock att det inte finns en tillräcklig insyn och kontroll av säpo för att kunna kontrollera de uppgifter som jag har fått från olika håll och som är väldigt samstämmiga. Om det fanns en bättre kontroll och insyn, skulle det möjliggöra kontroll av den här typen av uppgifter. I Tyskland är denna möjlighet större. T.ex. har man en parlamentarisk kontrollkommission, som har möjlighet att gå in och kontrollera den tyska säkerhetspolisen. Denna parlamentariska kontrollkommission har en stab av anställda som har kompetens och rätt att ställa frågor och bli delaktiga av material hos den tyska säkerhetspolisen. I Tyskland publiceras också rapporter som offentligt redovisar vilka grupper man bevakar eller som man anser att man måste bevaka. Det gör det möjligt att debattera detta offentligt, vilket är omöjligt i Sverige. Den svenska terroristlagen överensstämmer inte med de enskilda bestämmelserna i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna m.m. eller med FN-konventionen i samma ämne. Bl.a. är lagen oförenlig med nämnda konventioner därför att den utlänning som berörs av ett regeringsbeslut inte tillförsäkras något effektivt rättsmedel, om han eller hon påstår att hans eller hennes fri och rättigheter har blivit kränkta. Enligt betänkandet anser majoriteten att man inte bryter mot dessa konventioner. Jag anser att denna uppfattning är felaktig. Europadomstolen. I 18 av dessa fall har man konstaterat konventionsbrott. Det gällde litet olika fall, bl.a. domstolsprövning av förvaltningsbeslut, påstådda kränkningar av äganderätten, omhändertagande av barn, vissa rättsäkerhetsgarantier vid domstolsprövningen och även utlänningsärenden. I Italien vann en terroristmisstänkt i tre fall mot italienska staten som togs upp i Europadomstolen. Bl.a. gällde det att han inte fått någon överprövning av sitt beslut och att man hade läst hans post. Det godkände inte Europadomstolen. Detta bröt enligt domstolen mot konventionen. Jag anser att denna lag bryter mot konventionerna. DO, den förre diskrimineringsombudsmannen, anförde bl.a. i ett remissyttrande till betänkandet från kommittén som behandlade terroristlagstiftningen: I många av fallen har utredningen varit av beskaffenhet att den mycket väl hade kunnat läggas till grund för åtal och fällande domar på fullbordade grova brott eller förberedelse eller stämpling därtill. I några av fallen kvarstår tvivlet huruvida terroristpresumtionen verkligen hade den bärighet att utvisningsbeslutet i efterhand framstår som riktigt eller ofrånkomligt. Man frågar sig med andra ord hur många av de verkställda besluten som skulle ha kunnat återkallas om de som besluten rörde blivit kvar i landet. Sammanfattningsvis anser DO att terroristlagstiftningen från början framstod som onödig och mer skadlig än nyttig samt att under de år den med företagna ändringar ägt bestånd intet inträffat som föranlett DO att göra en annan bedömning. Mot bakgrund av det som anförts yrkar jag att lagen om särskild utlänningskontroll upphävs. Bestämmelser om terroristbekämpning m.m. måste kunna sättas in i ordinär lagstiftning där vanliga rättsprinciper gäller. En misstänkt terrorist måste ha samma möjligheter till rättslig prövning m.m. som andra misstänkta. Om denna hemställan avslås yrkar jag att regeringen kommer med förslag till ändring i gällande terroristlag där dels den rättsliga prövningen görs om så att samma rättsprinciper gäller som i en ordinär rättegång, dels att ett beslut om utvisning skall kunna överklagas. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Yvonne Ruwaida förstår kanske att jag av naturliga skäl inte kan gå in i en diskussion om de enskilda fall som Yvonne Ruwaida nämnde i talarstolen. Det är bl.a. av sekretesskäl inte möjligt att föra en sådan debatt. Yvonne Ruwaida gör jämförelsen med Tyskland och publiceringen av vilka organisationer man bevakar. Det finns en avgörande skillnad mellan det tyska systemet på detta område och det svenska, och det är att man i Tyskland har organisationsförbud. Man kan förbjuda organisationer att verka i Tyskland. Det är en väldigt avgörande skillnad mellan våra olika system. Vi har inte valt den vägen i Sverige. Det kanske man skall ha i minnet när man diskuterar den här frågan. Så till frågan om lagstiftningens förenlighet med Europakonventionen och FN-konventionen. Utskottsmajoriteten anser - och det står i överensstämmelse med både Terroristlagsutredningens och regeringens bedömning - att vår lagstiftning är förenlig med konventionerna. Här skiljer sig vårt synsätt. Detta är utskottsmajoritetens uppfattning, och det var också Terroristlagsutredningens uppfattning efter ganska noggranna överväganden på den här punkten. Terroristlagstiftningen - som den ursprungligen hette och populärt kallas - tillkom i syfte att förhindra presumtiva terrorister att komma in i eller stanna kvar i Sverige. Samtidigt syftar bestämmelserna till att skapa möjligheter till särskild kontroll i de fall en utländsk medborgare av humanitära skäl ändå måste beredas en fristad i det här landet, exempelvis därför att han i annat fall riskerar att avrättas eller råka ut för tortyr i det land han skulle avvisas till. Lagstiftningen tar alltså sikte på att skapa ett instrument som gör det möjligt att utvisa en utländsk medborgare om det behövs med hänsyn till rikets säkerhet eller om det med hänsyn till vad som är känt om hans tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han kommer att begå eller att medverka till en brottslig gärning som innefattar våld, hot eller tvång för politiska syften. Undantag görs dock för gärningar utomlands som har övervägande karaktär av politiska brott. Problemet med att följa det förslag som Miljöpartiet förespråkar, att inarbeta reglerna i utlänningslagstiftningen och tillämpa ett normalt rättsligt förfarande, är på denna punkt att man överlåter till en domstol - eftersom vi inte har organisationsförbud - att pröva om just den organisationen kan betraktas som en terroristorganisation. Utskottsmajoriteten menar att det i huvudsak är utrikespolitiska överväganden som måste göras. En viss organisation kan man bedöma som en befrielserörelse och inte som en terroristorganisation. De avvägningarna görs på utrikespolitiska grunder. Det är knappast lämpligt att en domstol, med den sammansättning som gäller i en domstol, skulle kunna göra de känsliga och noggranna bedömningarna. Situationen är något lättare i Tyskland, eftersom man har organisationsförbud som reglerar detta. Detta är den invändning man kan rikta mot att tilllämpa ett mer vanligt processuellt förfarande i den här lagstiftningen. Nu har dock regeringen tillkallat en utredning för att se över instans och processordningen vid tillämpningen av utlännings och medborgarskapslagstiftningen. I kommitténs uppdrag ingår att utreda också frågan om lagen om särskild utlänningskontroll och om den gällande ordningen i Sverige, med regeringen som första och sista instans, kan behållas. Jag menar att man lämpligen bör avvakta den utredningen innan man tar ställning till hur instansordningen skall se ut vid tillämpningen av lagstiftningen. Miljöpartiets reservation och Vänsterns reservation skiljer sig här åt. Det är jag något förvånad över, med hänsyn till Yvonne Ruwaidas inlägg. Yvonne Ruwaidas inlägg uppfattade jag snarare som att hon har stark sympati för Vänsterns reservation. Vänstern yrkar rakt av avslag och vill att man skall avskaffa lagstiftningen. Men det Miljöpartiet gör i sin reservation är att i stället ta sikte på att föra in lagstiftningen i utlänningslagstiftningen och tillämpa ett annat processuellt förfarande, så att det stämmer överens med utlänningslagstiftningens regelverk i övrigt i processdelen. Om jag har förstått Miljöpartiets reservation rätt vill ni inte avskaffa de materiella reglerna i den nuvarande lagen, utan det är processreglerna ni tar sikte på. Att jag blev litet förvånad när jag hörde Yvonne Ruwaidas inlägg beror på att hon uttalade sig mycket kategoriskt mot lagstiftningens materiella innehåll. Så är inte reservationen utformad. Om det är en lapsus vet jag inte. Jag har uppfattat att det finns en avgörande skillnad mellan Vänstern och Miljöpartiet. Det finns en utskottsmajoritet bestående av Miljöpartiet och alla de andra partierna utom Vänsterpartiet för ett bibehållande av de materiella reglerna i den här lagstiftningen. Det är viktigt att det kommer fram i debatten. Så är det faktiskt. Herr talman! Jag vill med detta, och med hänsyn till Lars Stjernkvist oro för kvällens utveckling, yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Miljöpartiet är emot delar av det materiella innehållet i lagstiftningen. Det framkommer också i motionen. Sedan kanske reservationen inte riktigt följde motionens innehåll - detta sagt till Men det jag vill ta upp här är något annat. Lars Erik Lövdén pratar om det organisationsförbud man har i Tyskland men inte i Sverige. Då förstår inte jag, Lars-Erik Lövdén: Skall vi ha organisationsförbud för vissa utländska organisationer? Terroristlagstiftningen tillämpar man ju bara på utländska medborgare, inte på svenska. Jag blir litet förvirrad när jag hör Lars Erik Lövdén i det hänseendet. Vad gäller den tyska säkerhetspolisen har jag personligen haft kontakt med medlemmar i den parlamentariska kontrollkommissionen och även i staben av anställda. Där har man en bättre kontroll och insynsmöjlighet än vad man har i Sverige. Det här påverkar naturligtvis terroristlagstiftningen. När man inte har kontroll och insyn blir den ju ännu farligare i sin form. Det har också den förre diskrimineringsombudsmannen nämnt i sitt remissyttrande när det gäller diskrimineringslagstiftningen. När det gäller huruvida terroristlagstiftningen skulle överensstämma med konventionerna om de mänskliga rättigheterna i både Europakonventionen och FN-konventionen är det en bedömning som regeringen gör. Men då vill jag säga så här: Varför har man inte implementerat de här konventionerna i svensk lagstiftning? Jo, man har inte gjort det därför att man säger att svensk lagstiftning är förenlig med konventionerna och därför behövs inte det. Men om man tittar på de ärenden som har överklagats till Europadomstolen finner man att i många av dessa har Sverige fått fel. Då har ändå regeringens och lagstiftarens uppfattning varit att den svenska lagstiftningen överensstämmer med konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Men så har inte alltid varit fallet.
Herr talman! Jag vill bara ta upp ett par punkter, och först gäller det den parlamentariska kontrollen, eller den samhälleliga kontrollen, över Säkerhetspolisen. Här är det ju som framgått regeringen som fattar beslut. Regeringen har i det avseendet naturligtvis också full insyn i Säkerhetspolisens material, som ligger till grund för de beslut som regeringen skall fatta och för Säkerhetspolisens framställan. Till det kommer att just i det här fallet har justitieutskottet under de senaste åren gjort en granskning av Säkerhetspolisens tillämpning av lagstiftningen och funnit att den väl följer reglerna i lagstiftningen.

Som grund för det arbetet ligger SÄPO-utredningens betänkande.
Herr talman! När det gäller kontroll av och insyn i Säkerhetspolisen efterfrågar jag en parlamentarisk kontroll, precis som det system man har i den tyska riksdagen, der Bundestag. Där har varje parti insyn i Säkerhetspolisens verksamhet - varje parti som kommit in i Bundestag, dvs. blivit valt av folket. Det är en skillnad mot det system vi har i dag, där bara regeringen har en insyns och kontrollmöjlighet. Det är också en insyn och kontroll som vi i riksdagen egentligen inte på något sätt kan kontrollera. Om man utökar Registernämndens befogenheter så att den får en ökad insyn i Säpo återkommer det problem som vi diskuterade i debatten tidigare, nämligen att där är ju inte de mindre partierna i riksdagen representerade utan bara Socialdemokraterna och Moderaterna, vad jag har förstått. Det är också ett problem. Men då kanske man kan tänka sig att utvidga Registernämnden till att omfatta alla partier i riksdagen, vilket faktiskt vore det lämpligaste.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande Vissa läroplansfrågor berörs ett sextiotal motionsyrkanden från allmänna motionsperioden. Vi har i tre reservationer följt upp vår moderata skolpolitik och jag kommer här att ta upp de viktigaste frågorna. 8 är skrämmande. Är det så att vi med dagens utvärderingssystem inte hittar kunskapsluckor i tid? Att först i årskurs 8 börja reparera bristande kunskaper är alltför sent. Vi moderater har, för att i tid hitta svaga elever som behöver extra stöd, föreslagit att betyg skall införas i ett tidigare skede. Av detta skäl förespråkar vi också att de nationella proven i viktiga kärnämnen blir obligatoriska både i årskurs 5 och årskurs 9. Även i gymnasieskolan finns det problem. Ambitionen att innehållet i kurserna i viktiga kärnämnen skall vara identiska oavsett program är orealistisk. Den elev som är praktiskt begåvad och som går på fordons eller industriprogrammet har sannolikt varken intresse eller läggning att läsa samma matematikkurs som den teoretiske naturvetaren. Att påtvinga teoretiska studier, som varken behövs utifrån yrket eller efterfrågas av eleven, skapar bara problem. Ingen vill misslyckas. Därför är skolans viktigaste uppgift att stödja varje elev att utveckla sina talanger utifrån egna förutsättningar. Det är därför nödvändigt att gymnasieskolan på ett bättre sätt differentierar de olika kursprogrammen med hänsyn tagen till vilka kunskaper som är nödvändiga i respektive program. När det gäller ämnet svenska anser vi att alla elever som börjar i årskurs 1 i gymnasieskolan måste ha grundläggande kunskaper. Vi anser därför att det är oacceptabelt att ha två betyg i ämnet svenska i årskurs 9, där betyg i svenska som andraspråk bedöms likvärdigt med ordinarie betyg. Detta är en björntjänst för alla de invandrarelever som skall studera och arbeta i Sverige. Språket är nyckeln. Ju förr skolan tar itu med kunskapsluckor i vårt viktigaste ämne desto bättre kommer det att gå för dessa elever. Möjligheten att komplettera gymnasiebetyg under skoltiden bör återinföras. Det är orimligt att eleverna skall vänta till efter avslutad skolgång. Dessutom har det visat sig att kompletterade betyg inte alltid får tillgodoräknas. Det är tråkigt. Ambition och vilja att lära borde alltid premieras. Jag går så över till ett omdiskuterat ämne - idrott och hälsa. Fysisk aktivitet är viktig för en god hälsa. Viljan och glädjen att motionera regelbundet grundläggs tidigt i livet. Barn och ungdomar som ser motion som en naturlig del i sin livsföring har ofta lättare att klara skolan. Det finns ett klart samband mellan fysisk aktivitet och intellektuell utveckling. Regelbunden motion förebygger också fysisk ohälsa. För att förebygga en av våra stora folksjukdomar, osteoporos - urkalkning av skelettet, är fysisk aktivitet nödvändig. Det är därför oroväckande att notera att svenska tonåringar har blivit tyngre och motionerar allt mindre. Mycket av dagens idrottande sker i organiserad form och det spontana idrottandet har minskat. Många ungdomar tillbringar lång tid stillasittande framför TV:n eller datorn. Kanske är skolans gymnastiktimmar deras enda motion i veckan. Sedan den nya läroplanen har börjat gälla har den obligatoriska timplanen för idrott minskat, och meningen är att eleverna själva, genom sitt fria val, kan få mer idrott i veckan. Hur har detta fungerat? Mycket talar för att de elever som redan är idrottsintresserade väljer mer idrott, medan de elever som är i störst behov av regelbunden motion väljer bort gymnastiktimmarna. Vi moderater anser därför att Skolverket bör få i uppdrag att skyndsamt utvärdera hur ämnet idrott och hälsa enligt den nya läroplanen har utvecklats, för att eventuella åtgärder skall kunna vidtas inför höstterminen 1998. Det är dock inte bara antalet timmar, kvantiteten, som skall vara vägledande, utan väl så viktigt är att se till innehållet. Hur lyckas skolan med att vara en positiv förebild, att fånga intresset hos de elever som inte har insett betydelsen av regelbunden motion? Slutligen anser vi att lärarna som nyckelgrupp, för att stimulera barnens intresse och vilja att lära, behöver kontinuerlig fortbildning. Med lärarcertifikat och fler lektorer ökar kvaliteten, och det pedagogiska arbetet utvecklas. Herr talman! Vi moderater har i detta betänkande tre reservationer som vi stöder, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 2 under mom.

Herr talman! Vi skall diskutera läroplansfrågor. Alltför ofta behandlar skolan eleven som om det bara var huvudet som gick i skolan, men hela eleven skall gå i skolan. Det gäller att skolan tar vara på möjligheterna att lära elever också teoretiska kunskaper genom den praktiska undervisningen. Ett exempel på det är slöjden. Sverige har dessutom stolta traditioner inom slöjdundervisningen. Vi har under senare år sett att det har lett till folkhälsoproblem när vi har krympt tiden för idrott och hälsa i skolan. Därför har Centerpartiet engagerat sig för att tiden för både idrott och hälsa och slöjd skall utökas i skolan. Vi var den enda partigruppen som under den allmänna motionstiden väckte en kommittémotion i den frågan. Vi har nu sett att det finns flera partier som har engagerat sig mycket i den här frågan. Eftersom Centerpartiet är ett parti som framför allt vill se resultat tycker vi att det är bra att det numera är så många som sluter upp bakom den här idén. Framför allt är det positivt att skolminister Ylva Johansson har uttalat sig för att göra förändringar i timplanerna, som ger mer tid för idrott och hälsa och slöjd. Vi vill medverka till att det blir så fr.o.m. höstterminen 1998. Jag vill också nämna den fastställda tiden för praktik i grundskolans läroplan. Vi vill utöka den tiden. Vi tror att det är viktigt att eleverna på ett tidigt stadium får en kontakt med och en orientering om arbetslivets villkor. Betygsfrågan är viktig för många elever. Självfallet skall utvecklingssamtalen vara den viktigaste kontaktformen mellan skolan och hemmet, men det är också viktigt att man tidigt får skriftlig information. Det är därför vi vill att sådan skall finnas fr.o.m. årskurs 5. När så många elever, trots allt, inte klarar av betygskraven i åttan ser man hur viktigt det är att de tidigt får information. Därför skulle vi vilja ha betyg redan fr.o.m. höstterminen i årskurs 7, och vi vill ha fler betygssteg. Vi tror att det är viktigt när det gäller att ge eleverna information om var de står. Framför allt är det viktigt att skolan får information om vilka insatser eleverna behöver för att de skall klara av att få godkända och bra betyg. Till betänkandet har vi tillsammans med Folkpartiet också fogat en reservation om jämställdhetsfrågorna. Det har vi gjort för att understryka hur viktigt det är att skolan utvecklas när det gäller jämställdhetsarbetet. Herr talman! Jag skall inte göra mitt inlägg längre än så här. Centerpartiet står självfallet bakom alla de reservationer som vi har skrivit under i utskottet, men för att spara kammarens tid yrkar jag inte bifall till någon.

Herr talman! Många av de frågor som finns också i detta betänkande är diskuterade förut, och partiernas åsikter är väl kända. Jag skall försöka begränsa mig till att ta upp tre områden som Folkpartiet tycker är särskilt angelägna. Det första området handlar om det som Margareta Nordenvall var inne på förut, dvs. den oroväckande utvecklingen när det gäller hälsan hos ungdomar. Det kan naturligtvis finnas många orsaker till denna. Men säkert spelar två saker större roll än annat. Den ena orsaken är naturligtvis att vi har fått försämrade kostvanor. Det handlar om stressade familjefäder och annat. Det blir mycket snabbmat; det skall gå fort. Den andra orsaken är den typ av fritidssysselsättning som blir alltmer vanlig och populär; jag tänker på datorer och på TV-tittande. Det är bra på ett sätt, dock inte för hälsan. När det gäller hälsofrågan blir det alltmer segregerat i Sverige. Socialmedicinska studier från landstingets sida har t.ex. gjorts i mitt hemlän, Örebro. De visar att det är väldigt segregerat och uppdelat när det gäller hälsan, beroende på vilka socioekonomiska förutsättningar man har. Det är en mycket allvarlig och oroväckande utveckling. Detta visar ju på att familjer med en social och ekonomisk trygghet - som kanske också har haft bättre förmåga att skaffa sig den kunskap som det handlar om - lever ett betydligt mer hälsosamt och friskare liv. Jag tror inte att detta är en utveckling som någon av oss här i kammaren vill se. Men den är oroväckande och viktig att ta fasta på. Med tanke på skolans fostrande roll och att det inte bara är hjärnan som skall tränas i skolan betyder ämnet idrott och hälsa oerhört mycket. Det är naturligtvis lätt att tala om hur viktigt ett ämne är. Men från Folkpartiets sida säger vi att vi vill avvakta och se vad det blir för konkret resultat av det förslag som Ylva Johansson har talat om när det gäller idrotten och slöjden i skolan. Vi är försiktigt positiva, men detta får inte heller inkräkta på det andra viktiga området. Jag tänker på det som vi ofta talar om, nämligen svenskan, matematiken och engelskan. Det skulle man kanske kunna kalla för kunskapens infrastruktur. När vi pratar om dessa tre ämnen kommer man osökt in på den debatt som vi har fört tidigare om svenska och svenska som andra språk vid antagning till gymnasiet. Det är det andra området jag vill ta upp. Vi i Folkpartiet beklagar att riksdagsmajoriteten fattade det här beslutet. Vi tror att det kan leda till svårigheter, inte minst för invandrarelever, om man bedömer betygen i svenska och svenska som andra språk likvärdigt, trots att målen inte är desamma. Det blir ett slags missriktad välvilja mot dessa elever. Det tror vi är väldigt olyckligt, speciellt med tanke på den debatt som förs om alla elever som, naturligtvis, mår dåligt av att de inte når upp till de betygskrav som ställs i gymnasieskolan. Vi tror att beslut som detta - om en ändring av kriterierna avseende svenska språket vid antagning till gymnasiet - är reformer som har precis motsatt effekt. Det finns risk att ännu fler elever kommer in i gymnasieskolan med bristfälliga kunskaper i ämnet svenska. Det tredje området som jag vill ta upp gäller jämställdheten; det var Andreas Carlgren också inne på. Jag tror att en förutsättning för en individualiserad undervisning är att jämställdheten blir bättre. Jämställdhetsfrågan är faktiskt både en kunskapsfråga och en pedagogisk fråga. Det räcker inte med att säga att det här kommer att involveras i översynen av lärarutbildning och annat. Det är mycket viktigt att det här också ingår i fortbildningen. När jämställdheten diskuteras glömmer man ibland bort ett av huvudproblemen med en bristande jämställdhet, nämligen att det är ett våldsamt slöseri med begåvningar. När elever på grund av tradition, kultur och gamla invanda könsmönster gör val och bortval i skolan innebär det att utbildningen i sig förlorar en massa begåvade ungdomar. Om könsrollerna var friare skulle eleverna mer kunna välja beroende på intresse och inte beroende på kultur och invanda traditioner. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 9 under mom. 15.

Herr talman! Jag begärde ordet för att helt kort markera Vänsterpartiets ståndpunkter när det gäller betygen i skolan. Jag vet att det inte finns en parlamentarisk majoritet för vårt förslag här. Vi har ju mycket länge arbetat mycket hårt för att få en betygsfri skola. Enligt min uppfattning är betygen faktiskt en relikt från ett förgånget samhälle. Betygen symboliserar konflikten mellan de motstridiga mål som präglar dagens grundskola: att fostra för både samarbete och konkurrens samt att verka för både jämlikhet och sortering. Beträffande de här helt skilda målen förstärker betygen konkurrensen och sorteringen. Det stämmer faktiskt väl överens med de gamla traditionerna i skolan. Däremot motverkas de demokratiska målen i läroplanen. Uppgiften att sortera och betygsätta leder dessutom till att undervisningen förflackas och att den inriktas enbart på mätbara kunskaper. Kravet på att sätta betyg på elevernas prestationer påverkar också i hög grad valet av arbetssätt och arbetsformer. Betygen får en styrande inverkan. Det vet vi genom bl.a. Skolverkets undersökningar. Betygen främjar också ytinlärning och utgör ett hinder för kritiskt tänkande, för djupinlärning, för analys och för förståelse av sammanhang. Dessutom kan dåliga betyg förstärka en elevs negativa självbild. Den ungdomsforskning som bedrivs i Sverige visar att det finns ett klart samband mellan dåliga betyg och en negativ livsstil. Betygen berättar egentligen inte särskilt mycket om möjligheten eller förmågan till fortsatta studier. Däremot är betygen stressframkallande och skapar ett inlärningsklimat som inte är särskilt positivt. Också som urvalsinstrument fungerar betygen dåligt. Titta bara på urvalet till de olika programmen i gymnasieskolan! Betygen från grundskolan mäter inte de färdigheter som är relevanta för de olika yrkesutbildningarna. Nej, då tycker vi att det är bättre att förändra dimensioneringen av gymnasieskolan, så att alla elever kan få sina behov tillgodosedda. Så är det ju nästan i dag. För högskolan skulle man kunna tänka sig ett urvalssystem som mera bygger på intervjuer och arbetsprov. Även andra former av intagningsprov kan ersätta betygen. Vi tycker att arbetslivserfarenheten skall kunna tillgodoräknas på ett kanske mera markant sätt än som i dag är fallet. Med detta yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation nr 8 under mom. 16. Vi föreslår i reservationen att en parlamentarisk utredning tillsätts som får i uppdrag att just titta på möjligheter och fördelar med en betygsfri skola. Vi tror i varje fall att de pedagogiska vinsterna skulle vara betydande. Vi har också behandlat jämställdhetsfrågan, men jag tycker att den frågan diskuterats så pass mycket här i kammaren att jag kan avstå från att ta upp den. Det betyder dock inte att jag inte tycker att jämställdhetsarbetet är viktigt. Avslutningsvis skulle jag vilja ställa några frågor till Margareta E Nordenvall med anledning av hennes anförande här. Hon talade om gymnasieskoleelevernas studier i kärnämnena och sade att det inom vissa yrkesorienterade program finns alldeles för många elever som inte klarar betyget Godkänd i kärnämnena. Margareta E Nordenvall talar om att man påtvingas teoretiska studier. Jag tycker inte att man kan säga så. Bildning och kunskap kan väl aldrig påtvingas någon. Hon säger också att ingen vill misslyckas. Det är säkert sant. Att göra som Margareta E Nordenvall säger är att individualisera problemen i skolan och att säga att det alltid är fel på eleverna. Jag tror att vi måste göra tvärtom och försöka se att det också kan finnas systemfel i skolan, för annars blir det en total uppgivenhet i det här fallet. Inom arbetslivet efterfrågas just den kompetens som ungefärligen motsvarar en treårig gymnasieskolekompetens i kärnämnena. För 82 % av de jobb som utannonseras krävs det sådan kompetens. Slutligen: Vi har ett särskilt yttrande om vikten av fysisk aktivitet även för skolbarn. Det gäller ett utökat timantal i fråga om idrott och hälsa. Vi har emellertid avstått från att reservera oss. Skolministern har ju nyligen, som vi uppfattat det hela, lovat att timantalet ska utökas i linje med motionärens önskemål.

Fru talman! Britt-Marie Danestig-Olofsson tar upp något som ideologiskt verkligen skiljer oss åt. Det handlar då om talet om individen och om att individualisera problemet. Men problemet är just att vi inte ser till varje människa/elev som en individ. Vi skapar problem om vi glömmer bort det. När vi gör kollektiva lösningar för individer skapar vi ännu större problem. Vi vill ge alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Eleverna skall självklart kunna växa så mycket som möjligt, och kärnämnena är viktiga. Men vi anser att man kanske inte inom ett naturvetenskapligt program behöver undervisa som man gör i fordonsteknik. Risken är ju att man över huvud taget inte når fram i kärnämnet om undervisningen sker på samma sätt för alla. Det handlar alltså om att anpassa undervisningen till individens/elevens förutsättningar.
Fru talman! När jag talar om att individualisera problemet menar jag att man ser just problemet med att så pass många inte klarar av betyget Godkänd som ett fel hos individen, hos eleven. Ibland måste man byta perspektiv och säga att skolan kanske inte åstadkommer det som Margareta Nordenvall talar om. Det handlar alltså om att möta eleverna där de befinner sig, om deras egen erfarenhet samt om att dra nytta av den kunskapen. Det gäller alltså att möta eleverna i deras verklighet. Det är ju inte fråga om en brist på begåvning hos de här eleverna. Det tror i varje fall inte jag, utan det är kanske fråga om en brist på motivation eller på förståelse för vad kunskapen i fråga kan användas till. De flesta, även gymnasieskoleelever, är mycket pragmatiska. Det gäller alltså att inte undervisa alla på samma sätt utan att just rätta undervisningen, arbetssättet och arbetsformerna efter elevernas behov.
Fru talman! Jag kan instämma i det sista som Britt-Marie Danestig-Olofsson sade. Självklart skall undervisningen individualiseras. Jag ser inte på eleverna som skulle de sakna begåvning. Däremot finns det olika begåvningar. Vi måste ta hand om de olika begåvningar som finns. Det går inte att utgå från att alla elever skall göra samma sak, för då kommer en grupp elever att misslyckas. Vi har ingenting att vinna på att elever misslyckas. Så har det varit i många år. Nu är det dags att börja vara självkritisk och ställa frågan: På vilket sätt kan vi ändra undervisningen i skolan, så att alla elever känner att de faktiskt går framåt och att de får en utbildning som passar dem och så att de på sikt lyckas i arbetslivet.
Fru talman! Jag har väldigt svårt att acceptera att kanske 30-50 % av eleverna inom ett gymnasieskoleprogram inte skulle klara av att läsa in så mycket att de har kompetens i kärnämnena. Jag tror inte att detta skall ses som brister hos individen. Ett sådant här misslyckande beror nog inte på eleverna utan i allra högsta grad på skolan - kanske även på skolpolitiker och t.o.m. på den tidigare borgerliga regeringen. Moderaterna hade ju i den regeringen ett stort inflytande på skolpolitiken.

Fru talman! Den nya läroplanen för grundskolan kommer att tillämpas fullt ut fr.o.m. nästa läsår, alltså läsåret 1997/98, så mycket av det nya har ännu inte tillämpats. Jag tycker att det är viktigt att ha med detta i den här diskussionen. Då läroplanen för grundskolan kom till fördes det en livlig diskussion om det avsnitt som handlar om skolans värdegrund. Nu när det gått en tid tycks de flesta ha accepterat skrivningarna. På många skolor pågår ett ganska intensivt arbete med att omsätta värdegrunden i praktisk handling. Skolverket har också projekt i några skolor om hur värdegrunden skall praktiseras. Resultatet skall så småningom spridas i form av goda idéer till andra skolor. Det är viktigt att det här arbetet genomförs på alla nivåer för att det skall få resultat. I lokala skolplaner, i kursplaner, i nationella utvärderings och utvecklingsplaner och i samband med fortbildningen av lärare måste den etiska dimensionen - för det är vad det handlar om - få stort utrymme. Etik är ingen multiplikationstabell som man lär sig att rabbla, utan det handlar om ett förhållningssätt till medmänniskorna som man tar till sig i samspel med människor som själva praktiserar de etiska värderingarna. För att de vuxna i skolan skall kunna göra det måste det finnas en medvetenhet om och ett samförstånd kring vilka gemensamma etiska grundvärderingar som gäller. Det är alltså ett långsiktigt men oerhört viktigt arbete, inte minst när det gäller frågor om hur man kommer till rätta med mobbning, främlingsfientlighet och rasism. Det handlar om att skapa ett klimat i varje skola där alla känner sig respekterade och i sin tur respekterar andra. Det är svårt, men det är nödvändigt och det är absolut grundläggande för kvaliteten i skolan. Jag yrkar bifall till reservation 1 under mom. 1. I kristdemokraternas reservation framförs också kravet på att hemspråksundervisningen skall byta namn till modersmålsundervisning och att undervisningen skall förläggas inom timplanebunden tid i grundskolan. Vi vill att den gamla hemspråksundervisningen skall organiseras som vanlig språkundervisning. Till min glädje har jag sett att det första kravet är tillgodosett i en proposition angående vissa skolfrågor som regeringen alldeles nyligen lade fram. Det är mycket bra. Nu väntar vi bara på att också det andra kravet i den här frågan skall vinna regeringens gehör ganska snart. Jag avstår från att ta upp resten av de frågor som vi har lyft fram i våra reservationer. Det handlar bl.a. om betygssystemet, om jämställdhet, om idrott och hälsa, om svenska 2 och en hel del annat. Men vi får tillfälle att återkomma. Eftersom det är ont om tid avstår jag från att yrka bifall till fler reservationer. Men det är bara för att det är ont om tid. Vi återkommer i dessa frågor.

Fru talman! Jag vill ställa två frågor till Ingegerd Wärnersson. Det är positivt att regeringen har tagit itu med frågan om idrotten. Det jag undrar är: När och hur mycket tänker man förändra timplanen för att utöka ämnet idrott? Har man också för avsikt att utöka ämnet slöjd? Varifrån skall timmarna tas? Från vilka områden?

Fru talman! Förutom påannonserade proposition har vi också just fått en utvecklingsplan där många av de frågor som behandlas i motionerna tas upp. Mycket av detta går i den riktning som Miljöpartiet har föreslagit i sina motioner. Jag avstår därför att ta upp även de motioner som behandlar ämnet idrott och hälsa. Detsamma gäller förstärkningen av hemspråksundervisningen. Jag tror att vi där är relativt överens. När det däremot gäller betyg i gymnasiet har Miljöpartiet samma inställning som beträffande betyg i grundskolan, att betygen har ett mycket litet värde och delvis är till nackdel. Vi har i en motion begärt en utredning om möjligheten att avskaffa betyg så långt det går, även i gymnasiet. Vi har tidigare motionerat om samma sak för grundskolan. Vi tillstyrker alltså Vänsterpartiets förslag i det här fallet. Men jag yrkar bifall till reservation 5 under mom. 18, där det begärs en utredning av gymnasiebetygen. Jag förutsätter att den också avslås i samma ordning som de andra.

Fru talman! Konkurrens är bra. En bättre fungerande konkurrens är av stor betydelse för att förbättra effektivitet, tillväxt, dynamik och därmed skapa fler jobb i den svenska ekonomin. Då ökar förutsättningarna för att kunna bevara eller öka välfärden för medborgarna. En ökad produktion i internationellt konkurrenskraftiga företag ger nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. En ökad konkurrens av den offentliga sektorn medför att offentligt finansierad service i form av t.ex. vård och omsorg kan produceras med fortsatt hög kvalitet men till lägre kostnader. Stärkt konkurrenskraft leder till högre produktion och försäljning på olika marknader, vilket ger ökad sysselsättning och högre levnadsstandard. Det leder till ökad lönsamhet, vilket ger utrymme för investeringar, som i sin tur ger fler och riktiga jobb. Dålig konkurrens kostar Sverige årligen åtskilliga miljarder kronor. Konkurrens leder också till lägre kostnader för varor och tjänster, till bättre kvalitet samt tvingar fram en lyhördhet för konsumenternas krav och önskemål. Den borgerliga regeringen lade grunden till att effektivisera och konkurrensutsätta den svenska ekonomin genom att införa konkurrenslagen 1993 och inrätta Konkurrensverket. De socialdemokratiska regeringarna har bara tillsatt nya utredningar i stället för att med kraft angripa de brister i lagstiftning som Konkurrensverket och andra påtalat. Inte minst McKinseyrapporten och Underprissättningsutredningen har pekat på stora brister. Dessa och andra utredningar visar att stora välfärdsvinster står att finna i att utsätta den offentliga sektorn för konkurrens. De har också påtalat stora brister i konkurrensneutraliteten mellan offentlig näringsverksamhet och privata bolag. Detta kan åtgärdas genom skärpta krav på upphandlingar, redovisningar och affärsmässighet. Huvudproblemet, fru talman, är att en alltför liten del av det svenska samhället är utsatt för konkurrens. Politiken måste därför inriktas på att konkurrensutsätta en betydligt större del av den svenska ekonomin. I stat, kommuner och landsting bedrivs betydande verksamheter som inte är utsatta för någon konkurrens alls. Hit hör en lång rad verksamheter som i dag bedrivs i monopolform, som skola, sjukvård, åldringsvård och barnomsorg. Detta är verksamheter som kan och bör konkurrensutsättas. Genom friskolesystemet skapas konkurrens och privata alternativ inom utbildningen. Införandet av fler stiftelsehögskolor ökar mångfalden och konkurrensen inom den högre utbildningen. Införandet av vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng kan öka kvaliteten och sänka kostnaderna för barnomsorgen, samtidigt som en helt ny marknad öppnas för tusentals nya småföretagare, oftast kvinnor. En allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring, fritt val av egen läkare och fri etableringsrätt för läkare och sjukgymnaster leder till att vårdmonopolen faller och konkurrensen öppnas. När det allmänna uppträder som producent av tjänster samt helt eller delvis finansierar privat näringsverksamhet med skattemedel uppstår stora problem - livskraftiga småföretag slås ut och jobb försvinner. När myndigheter och offentliga företag säljer varor och tjänster på icke-konkurrensutsatta marknader leder det till höga priser och bristande effektivitet. Det blir problem för monopolen den dagen vi släpper in konkurrensen. Se bara på Posten och City Mail. När myndigheter och offentliga företag väljer varor tjänster på konkurrensutsatta marknader kan resultatet bli att effektiva privata företag slås ut, eftersom de inte kan konkurrera med subventionerad offentlig verksamhet. Det finns ett antal exempel på kommunala solarier och gym som har slagit ut privat verksamhet. Drygt hälften av alla anmälningar till Konkurrensverket riktar sig mot kommuner, landsting och statliga organ. En del handlar om hur framför allt kommuner och landsting gynnar sina egna förvaltningar och bolag vid upphandlingar. Men en allt större del gäller den offentliga sektorns ohämmade expansion på den öppna marknaden och hur skattesubventionerade kommunala bolag med dumpade priser konkurrerar ut privata småföretagare. Verkets möjlighet att ingripa med hjälp av konkurrenslagen är närmast obefintlig. Konkurrenslagen gäller företag och är inte tillämplig för den offentliga sektorns konkurrenssnedvridning. Här behövs ändringar i konkurrenslagen. Jag vill därför fråga Marie Granlund: Tycker Socialdemokraterna att detta är bra? Är det rätt att med hjälp av skattebetalarnas pengar slå ihjäl småföretag för att kunna öka eller behålla den kommunala verksamheten? Jag vill också fråga: Varför vill inte Socialdemokraterna se över konkurrenslagen, så att den blir tillämplig när kommunala och andra offentliga aktörer på dessa flagranta sätt sätter konkurrensen ur spel? Varför avslås yrkanden om en sådan översyn? Enligt Konkurrensverket är det en dåligt utvecklad kostnadsredovisning, i kombination med att offentlig verksamhet normalt garanteras av skattemedel, som kanske utgör de främsta skälen till klagomål mot offentliga aktörers prissättning. En lag om konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning borde därför införas med krav på att offentlig näringsverksamhet skall redovisas skild från annan verksamhet. I vissa fall tycks myndigheters agerande främst syfta till att öka myndighetens intäkter. Det gäller t.ex. när kommunala aktörer säljer tjänster på marknaden utan att utsätta den egna delen för konkurrens. Krav borde ställas på att den egna verksamheten måste utsättas för konkurrens innan tjänster får erbjudas på den öppna marknaden. I går debatterades här i kammaren frågor om förändringar i kommunallagen, bl.a. för att göra det lättare att laglighetspröva kommunal verksamhet i egen eller i eget bolags regi. Även då framstod Socialdemokraterna som rigida försvarare av dagens system, som gör det möjligt för kommuner och landsting att med egen verksamhet slå ihjäl småföretagare med hjälp av skattepengar. Privata entreprenörer skall ha rätt att utmana den offentliga sektorn. När det sedan gäller kooperativ näringsverksamhet i mom. 2 vill jag anföra följande. Vad gäller prissamverkan inom Södra skogsägarna pågår en rättsprocess i Stockholms tingsrätt. Den tvist som skall lösas avser i hög grad hur den gällande konkurrenslagen skall tillämpas. Frågeställningarna omfattar grundläggande rekvisit i lagen om hur den relevanta marknaden skall definieras och om de i sammanhanget aktuella produkterna skall anses som vidareförädlade i föreningens regi. Det anges i lagens motivtext att dessa gränsdragningar får ankomma på rättstillämpningen. Vi har vid diskussioner i vår grupp konstaterat att det inte finns någon anledning att ingripa i pågående rättsprocess eller att föregripa den förståeliga diskussion som kommer som en följd av denna. Jag vill därför å gruppens vägnar avge följande röstförklaring. Vi kommer att avslå här aktuella motioner. Vi kommer däremot inte att ta ställning vad gäller motivtexten utan kommer där att lägga ned våra röster. Även inom handeln kan och bör konkurrensen skärpas. Men det bör inte ske med lagstiftningsåtgärder som är specialdesignade för att slå sönder ICA rörelsen. Eventuella förändringar av gruppundantaget måste noggrant prövas och analyseras. Vi bör vidare ägna insatser åt att göra det lättare att etablera nya butiker och inte, som majoriteten i denna kammare har gjort, göra det lättare för kommunerna att styra butiksetableringar genom det återinförda handelsförbudet i detaljplan. Den ordning som gällde före 1992 och som nu återinförts av Socialdemokraterna och Centern ledde till att kommuners redan starka handelskedjor genom effektivt lobbyarbete kunde utestänga konkurrenter från att etablera sig. Det gynnade den redan etablerade handeln och missgynnade butiker med annorlunda koncept, framför allt lågprisbutiker. De stora förlorarna var konsumenterna när konkurrensen inte tilläts fungera. Konkurrensen inom handeln bör underlättas, inte begränsas. Konsumenternas möjlighet att genom egna val styra handelns utveckling bör stärkas, inte försvagas. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Detta betänkande är föranlett av ett antal motionsyrkanden angående konkurrenslagen. Det är en lag som i vissa avseenden är både komplicerad och svårtolkad. Det framgår inte minst av vad som har hänt efter lagens tillkomst. Jag tänker beröra två saker, nämligen de ekonomiska föreningarna och ICA-kedjorna. Jag vill börja med att beröra konkurrenslagens tillämpning när det gäller kooperativ verksamhet och möjligheten att samverka i ekonomiska föreningar i framtiden. Det som har aktualiserat frågan om ekonomiska föreningars rätt att samarbeta är det beslut från Konkurrensverket som förbjudit Södra Skogsägarna att samverka om försäljningspriser för såg, timmer och massaved. Södra Skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av ca 31 000 skogsägare. Koncernen har en omsättning på 5,7 miljarder varav moderföreningen svarar för 3,7 miljarder. Tillsammans äger medlemmarna 1,7 miljoner hektar. Således är Södra Skogsägarna en förening med en stor och viktig verksamhet. Jag har i och för sig inte för avsikt att diskutera den process som nu pågår i det enskilda ärendet mellan Konkurrensverket och Södra Skogsägarna. Men jag anser att skälen till varför anmälan har gjorts måste diskuteras. När vi fattade beslut om den nya konkurrenslagen framgick det inte att lagen skulle få dessa konsekvenser. Föreningen är en företagssammanslutning som kontrolleras av medlemsföretagen. Ett prissamarbete i en förening med medlemmar som bedriver ekonomisk verksamhet i någon form anses utgöra ett beslut om en sammanslutning av företag. När man tittar på skogsägarföreningarnas verksamhet genom åren vill jag påstå att deras verksamhet har varit till gagn för alla parter. Genom de olika skogsägarföreningarna har sågverksföreningar och massaindustrier kommit fram till ett baspris på virkesråvaran i de olika områdena. Det är ett pris som definitivt inte var det högsta på marknaden. Rotpostpriser har t.ex. oftast varit betydligt högre. Men genom att det har funnits ett baspris har industrin fått sin råvaruförsörjning på ett relativt smidigt sätt. Det skall också betonas att medlemmarna i en skogsägarförening inte har någon skyldighet att sälja sitt virke genom föreningen. Han eller hon kan om man så vill sälja virket direkt till respektive sågverk eller massaindustri. Det råder absolut inte någon monopolställning. När man talar om skogsägare som egna företagare som driver egen ekonomisk verksamhet äger det sin riktighet. Men många av skogsägarna äger sin skog vid sidan av annan verksamhet. Det är en stor skillnad i den egna insatsen i företaget.Det är stora skillnader i fastighetsstorlek. Den genomsnittliga storleken är ca 50 hektar. Det är stora skillnader i ägarnas ålder, om man bor på fastigheten eller är utboägare, osv. Det är en mycket stor spridning i engagemanget från ägarna som tar del i företaget. När vi beslutade om den nya konkurrenslagen uttalade man sig också positivt om småföretagarnas rätt till samverkan. I proposition 1993/94:210 kan man läsa att de omständigheter som utmärker dessa marknader medför att samverkan mellan dessa små företag generellt sett är så positiv att det bör säkerställas att just dessa företags samverkan i allt väsentligt kan fortsätta. Med anledning av denna bakgrund är det något märkligt att dessa skogsägare inte skall få samverka. I samma proposition kan man också läsa att konkurrenslagen är neutral till skilda associationsformer så tillvida att konkurrensbegränsande samarbete inte bedöms utifrån den ram som valts för samarbetet utan i förhållande till effekterna på marknaden med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Hade den ekonomiska föreningen i stället varit ett aktiebolag hade det hela varit legalt, eftersom det då inte varit en samverkan i samma bemärkelse. Den prövning som nu Konkurrensverket gjort av samverkan i Södra Skogsägarna i förhållande i konkurrenslagen uppfyller inte de intentioner som låg bakom legalundantagets införande. Jag finner det orimligt att ett stort och långsiktigt kooperativt företag skall tvingas bedriva sin kärnverksamhet på dispens. Det är uppenbart så att legalundantagets regler inte är utformade på ett sätt som passar kooperationen som företagsform, och i synnerhet inte primärföreningar inom skogsbruket. Vi har erfarit att det pågår ett beredningsarbete i Näringsdepartementet i dessa frågor. Jag har också hört att näringsministern har uttalat sig positivt till samverkan mellan småföretag och ekonomiska föreningar. Jag hoppas därför att denna beredning kommer att arbeta skyndsamt. Jag har svårt att förstå Ola Karlsson, som säger att man vill avvakta i detta ärende. Processen kan ta lång tid. En skogsägarförening måste veta om man kan fortsätta eller inte, inte minst för att fatta olika investeringsbeslut. Jag anser heller inte att man behöver invänta rättsprocessen i Stockholms tingsrätt. Inriktningen på beredningsarbetet bör byggas upp kring tre prioriterade frågor med särskild inriktning mot skogsbrukets primärföreningar. För det första måste legalundantaget reformeras så att bestämmelser införs som ger tillåtelse till prissamverkan. Den andra uppgiften är att på ett tydligare sätt anpassa konkurrenslagen till lagen om ekonomiska föreningar. Ett tredje syfte skall vara att anpassa legalundantaget till den rättsutveckling som ägt rum inom EU och som också har inneburit utvidgad handlingsfrihet för de producentkooperativa företagen. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 3. Sedan hoppas jag att också sågverken skall ha möjlighet att samarbeta. Tidigare fanns det förhandlingar mellan t.ex. en sågverksförening och en skogsägarförening där man kom överens om ett baspris. Det var en ordning som fungerade bra och som gav ett säkert tillflöde av virke över året. Därför tycker jag att det är angeläget att medge sågverken att även de, som i många fall också är småföretag, får rätt att samverka. Ett annat område som jag gärna vill beröra är gruppundantaget för kedjor i detaljhandel. I dag konkurrerar inte butiker inom livsmedelshandeln på samma villkor. Helintegrerade företag som Konsum och 7-Eleven har helt olika möjlighet att agera på marknaden jämfört med frivilliga kedjor av typen ICA. Helintegrerade företag kan arbeta med gemensamt sortiment och gemensam prissättning i sina butiker, men det kan inte de frivilliga kedjorna göra enligt gällande regler. Med drygt tre års erfarenhet av den nya konkurrenslagen och gruppundantaget för kedjor i detaljhandel kan man fråga sig om gruppundantaget är tillräckligt för t.ex. ICA-handlarna. handlarna skall ändras. Inom gruppundantaget ryms i dag kedjor med en marknadsandel på upp till 35 %. Nu vill man sänka gränsen till 25 %. Därmed åker ICA-handlarna automatiskt ut. De har i dag en marknadsandel på 34 %. Dessutom föreslår man en ändring av definitionen av marknad och utesluter helt torghandel m.m., vilket ger ICA-handlarna ännu högre marknadsandel. Om promemorian skulle genomföras skulle det innebära följande. Inga gemensamma inköp. ICA-handlarna tappar därmed möjligheter att pressa priser mot starka, ofta multinationella, leverantörer. Det missgynnar kunderna, som får betala mer för varorna. Inga nya gemensamma butiksetableringar. Ytterst få enskilda handlare har råd att etablera butiker på egen hand. Ingen gemensam marknadsföring i t.ex. TV och veckoblad. Varje handlare måste sköta sin marknadsföring och reklam själv. Det är både ineffektivt och prishöjande. Inget ICA-kort. Gemensamma resurser och investeringar för effektivisering och rationalisering av datasystemen och logistik går inte att använda. Allt detta skall ses mot bakgrund av att Konsum, Hemköp och andra helintegrerade kedjor kan göra allt ovanstående och tillåts fortsätta precis som förut. Det är anmärkningsvärt att småföretagsamheten, som vi alla i sammanhanget vill hjälpa, skulle särbehandlas så negativt som förslagen är utformade i departementspromemorian. Om förslagen i promemorian skulle bli verklighet skulle det få betydande konsekvenser. Många små ICA-butiker skulle tvingas stänga därför att de får högre kostnader för varuinköp, marknadsföring och distribution. Vissa butiker kan få svårt med varudistributionen över huvud taget. Man måste betänka att ICA-handlarna är en mängd småföretagare som samverkar vid inköp och marknadsföring för att pressa priserna så mycket som möjligt. Men ut mot kund är ICA-handlarna stora konkurrenter. I t.ex. Sorsele kommun finns det hela sju ICA-butiker. Men genom att de samverkar vid inköp m.m. och konkurrerar vid försäljning till konsumenterna pressas priserna. Det är också mycket positivt för konsumenterna. Därför anser jag det nödvändigt att regeringen efter den föreslagna analysen kommer fram till en lösning där ICA-handlarna får sådana villkor att de kan fortsätta med sin verksamhet som tidigare och får konkurrera på samma villkor som övriga aktörer på marknaden. Inte minst i glesbygdsområden där ICA handlarna är dominerande är det viktigt att de får behålla sina villkor. Där är samverkan med stora butiker ett nödvändigt överlevnadsvillkor. Därför är det viktigt att regeringen gör en ordentlig analys av konsekvenserna för ICA handlarna och att regeringen därefter ger dem möjlighet att vara lika effektiva framledes.

Fru talman! Det finns enklare frågor att diskutera än konkurrenspolitik och konkurrenslagstiftning. Svårigheterna beror bl.a. på att konkurrenssituationen på en marknad påverkas av så många olika faktorer. Det är svårt att avgöra exakt vilken betydelse var och en av dessa faktorer har. Dessutom är konkurrenslagstiftning komplicerat, helt enkelt därför att de förhållanden den skall reglera är komplicerade. Inte sällan handlar det om svåra avvägningar - t.ex. när ett samarbete mellan företag övergår från att vara konkurrensfrämjande till att bli konkurrenshämmande. Den problematiken finns det konkreta exempel på i det här betänkandet, och jag skall strax återkomma till dem. Men först några allmänna reflexioner. Antalet aktörer på marknaden påverkar naturligtvis konkurrensbilden. När aktiebolaget A blir så dominerande att det kan ta oskäligt bra betalt skall, om marknaden fungerar väl, företagen B, C, och D finnas till hands och erbjuda bättre alternativ. Då tvingas den tidigare dominanten att bli bättre och billigare. Det är när denna ädla tävlan fungerar som effektiviteten i näringslivet främjas och konsumenten gynnas. För att få till stånd den här viktiga mångfalden krävs ett bra företagsklimat. Det har inte den nuvarande regeringen lyckats åstadkomma, och dessvärre finns det ingenting som tyder på att man kommer att göra det heller. Den diskussionen - den som rör Socialdemokraternas misslyckade näringspolitik - återkommer kammaren till om några veckor. Nu nöjer jag mig med att konstatera att denna och tidigare socialdemokratiska regeringar har fört en politik som missgynnar mindre företag och motverkar nyetableringar och att ett av flera negativa resultat av en sådan företagsfientlig politik är just att konkurrensen försämras. Ett annat område där Socialdemokraternas hållning motverkar en effektiv konkurrens är regeringens ovilja att öppna den offentliga sektorn för privata aktörer. Socialdemokraternas istadiga vägran att ge privata alternativ en chans hindrar effektiviseringar och förnyelse. Åter är det medborgarna, konsumenterna, som får betala - här i form av högre skatter, sämre välfärd och minskad valfrihet. Dessvärre är det inte enbart i riksdag och regering man finner bristande förståelse för vad effektiv konkurrens betyder för den ekonomiska utvecklingen. Också företrädare för näringslivet är skickliga på att hitta invändningar mot åtgärder som är till för att skärpa konkurrensen. Jag har vid några tillfällen haft anledning att gå tillbaka till mina anteckningar från det kommittéarbete som föregick den nya konkurrenslagen. Vi hade då åtskilliga diskussioner med näringslivets organisationer och med företag och branscher som berördes av våra förslag till en skärpt konkurrenslagstiftning. För att uttrycka mig litet försiktigt: De synpunkter vi fick ta del av vid dessa tillfällen hade inte särskilt mycket gemensamt med det som brukar sägas vid högtidliga tillfällen i näringslivssammanhang om behovet av effektiv konkurrens. Dessvärre är det inte svårt att också nu hitta motsvarande exempel på dubbelspel. Fru talman! Ett ständigt återkommande diskussionsämne är hur kooperativa företagsformer skall behandlas i konkurrenslagstiftningen. Den här problematiken tas upp i ett antal motioner från moderater och centerpartister i ganska likalydande ordalag och med den gemensamma nämnaren att kooperationen skulle vara förfördelad i det här hänseendet. Bakgrunden till motionerna är Konkurrensverkets beslut från sommaren 1996 att förbjuda viss samverkan inom Södra Skogsägarna. Men principdiskussionen är som sagt inte ny. Producentkooperationen har i många olika sammanhang agerat för att få en särbehandling i konkurrenslagstiftningen och hävdat att deras samarbete är mindre skadligt än motsvarande grad av samarbete i andra företagsformer. De moderata och centerpartistiska motionerna bygger alltså på den - felaktiga - grundtanken. Att olika företagsformer skall behandlas lika är en central princip i konkurrenslagstiftningen. Och det framgår tydligt när man läser Konkurrensverkets beslut i det aktuella ärendet att det inte är företagsformen som Konkurrensverket har invändningar mot utan omfattningen av prissamverkan. Det saknas inte utredningar på det här området. Åtminstone en - den som heter Jordbruk och konkurrens - har utförligt behandlat just de här frågeställningarna, och det alldeles nyligen. Den ger, såvitt jag kan se, inte underlag för påståendet att kooperativa företag skulle vara förfördelade. Utredningens slutsats blev snarare den motsatta - den genomgång man gjorde gav inte anledning att ändra utformningen av konkurrenslagstiftningen. Folkpartiet har självklart ingenting emot vare sig Södra Skogsägarna eller kooperationen i övrigt. Sverige behöver mångfald - inte bara när det gäller företag utan också i fråga om företagsformer. Det vi starkt reagerar mot är de försök som nu görs att mjuka upp den konkurrenslag som vi nyligen har skärpt och anpassat till EG-rätten. Att fila ned tänderna på Konkurrensverket gagnar inte svensk ekonomi och inte heller svenskt näringsliv. Folkpartiets tydliga markering innebär inte att vi blundar för de svårigheter som finns. Jag började med att peka på de avvägningsproblem som konkurrenslagstiftningen innebär. Ett sådant är att bedöma den relevanta marknaden. Det är därför det uttryckligen i lagens motivtext sägs att de här gränsdragningarna i enskilda fall måste ankomma på rättstillämpningen, dvs. precis det som nu sker i Södra-ärendet. Att i det läget, under pågående process, gå in med politiska beslut och förändra konkurrenslagstiftningen vore enligt Folkpartiets uppfattning fel. Jag hade hoppats att Kjell Ericsson skulle förklara hur han på det här området kommer till en annan slutsats. Det finns ingen sådan förklaring i reservationen. Det är också frestande att be Ola Karlsson om en närmare förklaring till varför Moderaterna backar från den motivreservation vi har lagt gemensamt, men jag tror inte att det behövs. Fru talman! Ett annat återkommande diskussionsämne är det s.k. gruppundantaget för kedjor i detaljhandeln. Också det tas upp i ett par motioner som vill minska restriktionerna för det här samarbetet. Men den egentliga orsaken till att den frågan diskuteras så intensivt just nu är att en arbetsgrupp i Regeringskansliet har föreslagit det motsatta: att skärpa kravet i undantaget. När det gäller gruppundantagen är det regeringen som fastställer dessa. Det är alltså egentligen inte en riksdagsfråga. Inför den beslutsprocess som pågår inom Regeringskansliet har utskottet ändå - enigt - slagit fast några viktiga utgångspunkter. För det första måste eventuella förändringar av det aktuella gruppundantaget föregås av en ordentlig analys av samarbetets effekter. Det har inte skett. Jag tror för min del att det är alldeles nödvändigt. Den här samverkan - det är ju framför allt ICA-rörelsen det handlar om - har flera olika inslag. När det gäller prissamverkan är den villkorad och omges redan i dag av betydande restriktioner. Den inköpssamverkan som sker gör att man kan hålla nere priserna också för de mindre butiker som annars inte skulle ha så mycket att sätta emot de ofta starka och dominerande leverantörerna. För det andra, säger utskottet, måste man ta hänsyn till vad den föreslagna förändringen skulle betyda för handeln i glesbygder. Där finns det ofta en butik, med relativt litet kundunderlag. Affären betyder mycket för bygden - inte bara för den service den ger utan också som mötesplats. För att den skall ha en chans att klara sig, ge konsumenterna en fullgod service och kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser krävs att man har möjlighet att samarbeta, framför allt när det gäller inköpen. När man gör en ordentlig genomgång av det här samarbetets olika inslag blir slutsatsen med all säkerhet att den form av samarbete i detaljhandeln vi nu diskuterar med de begränsningar som gäller snarare är till gagn för konkurrensen än tvärtom. Det var ju också skälet till att gruppundantaget för detaljhandeln kom till och fick sin nuvarande utformning. Därför är det bra att ett enigt näringsutskott ger den här tydliga signalen till regeringen: inga förändringar utan en ordentlig analys av samarbetets effekter! En annan fråga - också den principiellt viktig - handlar om de kollektiva hemförsäkringarna. Det finns flera skäl till Folkpartiets invändningar mot den här företeelsen. Den invändning som är aktuell i det här sammanhanget är att det på ett allvarligt sätt inskränker konkurrensen på försäkringsmarknaden. Väl fungerande konkurrens stimulerar förnyelse av näringslivet och leder till en effektiv användning av samhällets resurser. Den medför inte bara mångfald och större valfrihet när det gäller varor och tjänster utan också en mångfald i företagande. Brister i konkurrensen innebär naturligtvis det motsatta. Producenterna stimuleras inte till att förbättra kvalitet och produktionsmetoder. Graden av konkurrens på olika marknader spelar alltså en central roll för marknadsekonomins funktionssätt och för den ekonomiska tillväxten. Men konkurrensen upprätthåller inte sig själv - den är ständigt hotad. Därför krävs det en effektiv konkurrenspolitik och en effektiv konkurrenslagstiftning, och att vi som politiker har förmåga att stå emot starka producentintressen.

Fru talman! När det gäller ICA-frågan synes vi vara överens, sade Christer Eirefelt, likaså när det gäller kollektiva sakförsäkringar. När det gäller ekonomiska föreningar har vi litet olika uppfattning. Det här handlar inte på något sätt om att vi skall fila ned tänderna på Konkurrensverket. Min uppfattning är att lagen inte har fått den effekt vi önskade att den skulle ha, och den har också varit till men för en effektiv försörjning inte minst av skogsråvara till industrin. Vi har ju ett stort företag som Södra Skogsägarna, som samverkar på så sätt att många små skogsägare därigenom får sin service tillgodosedd. Som jag sade är skogsägarna mycket olika. En del är gamla, en del är unga, en del bor på sin gård, andra bor inte där. Det rör sig om små eller stora fastigheter. Men genom den samverkan som har skett med skogsägarföreningen har man på ett effektivt sätt kunnat sköta fastigheterna och få ut virke på ett bra sätt till industrin. Det har, som jag också sade, varit ett baspris man har förhandlat om. Det är inget toppris, utan ett baspris. Det har inneburit att försörjningen med virke trots allt har kunnat hållas ganska jämn under året. Nuvarande ordning har också lett till att det blir väldiga toppar och dalar och att det är svårt att få virkesförsörjning. Jag tror att det skulle vara bra om man kunde komma tillbaka till den ordningen att sågverksföreningar och skogsägarföreningar förhandlade om olika delar igen. Jag vet att det är många sågverk som har det på det här viset också. På så sätt kunde de få sitt virkesbehov tillgodosett. Man får nästan uppfattningen att Södra skulle vara en stor stark jätte, som är farlig på något vis. Jag vill i stället säga att det är en förening som gör många bra insatser. Ta som exempel andra stora företag, Stora, SCA, Assi Domän, de är verkligen dominerande. Men de är aktiebolag. Dem är det inget att göra åt, för de prissamverkar inte. Det finns skillnader i hur man hanterar olika företag. Därför hoppas jag att man kan se över den här lagen så fort som möjligt och att man medger prissamverkan i fortsättningen för skogsägarföreningar.
Fru talman! Kjell Ericsson får det att låta som om Södra Skogsägarna är en liten aktör på marknaden. Så är det ju inte. De är väldigt dominerande på den marknad där de finns, i södra Sverige. Visst vore det att fila ned tänderna på Konkurrensverket om man med politiska beslut skulle gå in och säga att här har ni gjort fel. Vi tillämpar inte det vi har sagt, nämligen att låta de svåra avvägningarna ske i rättstillämpningen. Vi har tydligt sagt, konkurrenslagstiftningen förutsäger det och de utredningar som det nu har gjorts flera stycken av poängterar också att det inte finns något annat sätt. Det finns också, som även Kjell Ericsson vet, motparter i den här diskussionen. Det finns köpsågverk, som vi har lyssnat till i utskottet och som har redovisat vilka men det är för deras del, vilka kostnader de får med det massiva samarbete som de möter i Södra. Visst vore det att i det här fallet gå just producentintressena till mötes, till gagn för helheten i ekonomin och till gagn för deras motparter. Jag tycker dessutom att det vore mycket konstigt om det inte gick att hitta andra former för de fördelar som Kjell Ericsson nämner och som jag säkert tror finns för skogsägare med mindre arealer. Det måste gå att göra begränsningar i det här samarbetet som gör att det kan accepteras också från konkurrenslagstiftningens utgångspunkt.
Fru talman! Christer Eirefelt är mycket bestämd i de här frågorna. Det känner jag till. Det får mig att tänka på en liten episod som inträffade när jag var ute och vandrade i skogen för något år sedan. Jag träffade på en man som höll på att rensa upp vindfällen. Träden låg kors och tvärs i skogen, högt och lågt. Det var besvärligt. Mannen, som normalt var en mycket gudfruktig man, var svettig, han var sliten och litet grinig. Han yttrade sig så här: Ja, sade han, Gud är bra på väldigt många saker, men fälla skog skall han låta bli, för det kan han inte me . Litet av det kanske jag skulle vilja säga till Christer Eirefelt. Han är i många avseenden en mycket klok och förståndig karl, som jag har stor respekt för. Men just när det gäller ekonomiska föreningars verksamhet inser han inte alla gånger hela vidden. Jag vill ändå komma tillbaka till att det i de här skogsägarnas fall är fråga om många små fastigheter, små företag. Om man skulle splittra upp föreningen, vem skall man neka? Vem skall man kasta ut ur föreningen? Var skall man dra gränsen? Skall man dela Södra i fler olika föreningar? Jag tycker ändå att det är ett ganska bra sätt som man har klarat upp situationen på, och man får en bra försörjning. Och det är ingen monopolställning. Varje medlem har rätt att sälja sitt virke vart han vill, när han vill och till vilket pris han vill. Det här är bara ett sätt att underlätta virkesförsörjningen till industrin.
Fru talman! Om man skulle överlåta de avvägningar som måste ske enligt konkurrenslagstiftningen enbart till experter i de branscher som berörs, skulle vi snart få dominerade marknader inte bara när det gäller skogen, utan överallt annars också. Där finns det ingen förståelse för allmänintresset och intresset från andra kunder och leverantörer.

Fru talman! Konkurrens är inte lätt. När man hör moderaterna förstår man att de inte har lätt för det här med konkurrens. Jag är mest verksam inom andra områden, t.ex. skatter och skattemyndigheternas möjligheter att revidera verksamheter. När jag diskuterar med företrädare för olika branscher vill de faktiskt av rena konkurrensskäl ha skärpta regler för skattemyndigheterna, så att de kan utföra revisioner. Detta är nämligen inte den viktiga konkurrensfrågan i samhället i dag. Vi kan tycka att det här är viktigt, men jag tror ändå att den svarta sektorn, ekobrotten, är betydligt farligare. Då är det väldigt inkonsekvent att göra som moderaterna, plädera för att det är kommunerna som är den viktigaste delen att konkurrensutsätta, om man förstår dem rätt. Men när man skall tillåta skattemyndigheterna att t.ex. göra överraskningsrevisioner, nej, då är inte moderaterna med. För övrigt inte Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna heller, om jag har förstått det hela rätt. Det kan ha ändrat sig på senare tid. Jag har en viss känsla av det. I så fall välkomnar jag det. Det är mycket intressant som sagts i den borgerliga reservationen, när man pratar om effektivare användning av skattemedel genom att konkurrensutsätta offentlig sektor. Jag är av den uppfattningen att kommunerna skall syssla med sådana saker som de traditionellt sysslat med. De skall inte ge sig in i solarieverksamhet, de skall inte ge sig in i det som är traditionellt privat verksamhet. Där kan vi nog vara eniga. Men på de områden som tillhör de traditionella kommunala verksamheterna, vård och omsorg, tror jag nog att kommunerna bör fortsätta med sin verksamhet. Naturligtvis bör det här kompletteras med diverse entreprenadverksamheter, inom renhållning, städning, gatuhållning osv. Men det går redan i dag oftast ut på anbud. Problemet med moderaterna är att de inte har något som helst förtroende för kommunalpolitiker, trots att det många gånger är deras egna som innehar posterna. Visst har det genomförts experiment, t.ex. i Waxholm. Det blev inte så bra. Det blev inte billigare. Man sparade inga pengar. Läser man nederst på s. 36 i reservation 1 ser man att det står: "Om flera aktörer tillåts komma in på områden som nu är stängda för privata alternativ kommer detta att leda till nya arbetstillfällen samtidigt som ökad konkurrens innebär en effektivare användning av skattemedel." De verksamheter ni pratar om består till 80 % av personalkostnader. Hur kan man föreslå detta, med den begränsade mängd pengar som i dag finns i de kommunala budgeterna, för jag antar att det fortfarande är över de kommunala budgetarna som man skall betala och bekosta. Eller menar ni att de privata skall gå in och också stå för samtliga kostnader, med konsekvensen att de som utnyttjar det här skall betala det? Men jag förstår inte hur det skall kunna skapas fler arbetstillfällen och samtidigt kunna sparas på kommunala skattepengar. Förklara det för mig, Ola Karlsson. Det är 80 % personalkostnader i de verksamheter som ni pratar om. Jag kan också ge några exempel. Kriminalvården gick ut offentligt och begärde in offerter när det gällde utbildning för intagna. Komvux hade haft den under lång tid. Man skrev specifikationskrav där man talade om att det skulle vara en utbildad lärare. Ett privat företag kom in med ett oerhört lågt anbud. Det var så billigt att det t.o.m. låg under lönen för en nyutexaminerad lärare. Vad hände? Ja, när man skulle starta stod det privata företaget där. De hade inte hittat någon till verksamheten och visste inte ens vilka avtal som gällde. Vad innebar det? Jo, det innebar ökade kostnader för Kriminalvårdsstyrelsen. Vad hände därefter? Jo, kommunen och komvux fick ta hand om det hela. Det finns många exempel på att man nog skall vara litet försiktig med att komma med bombastiska uttalanden. Det har gjorts försök med vård och äldrevård då privata företag har anlitats. Vi hade ett känt fall då ett privat företag tog över delar av landstingets verksamhet. Vad hände? Jo, ett år senare sade företaget upp avtalet. Man kunde inte fortsätta bedriva verksamheten med de pengar man fick från landstinget, för man var inte van att ta hand om kunder som inte var nöjda - man visste inte hur man skulle agera. Företaget lade ned hela verksamheten och sysslade sedan bara med laboratorieverksamhet. Sedan kommer vi in på diskussionen om ICA handlarnas samverkan. Jag tror att vi är ganska eniga om - och jag hoppas också att Regeringskansliet kommer fram till det i slutändan - att gruppundantagen för kedjor inom detaljhandeln skall ligga kvar och att man inte skall ändra på procentsatserna här som är aktuellt. Detta skulle kunna spoliera väldigt mycket av den verksamhet som ICA har byggt upp, och det är inte bra. Nu är jag i och för sig inte en hundraprocentig förespråkare för ICA och dess politik. Den kan ha vissa negativa konsekvenser. Men vi kan ändå se att det dyker upp alternativa livsmedelsaffärer som faktiskt kan konkurrera med denna jätte och gör det väldigt bra. Jag tänker på de många ställen där det växer upp företag som drivs av invandrare och som har annorlunda sortiment och oftast också faktiskt lägre priser. Men framför allt för glesbygden är det en oerhört viktig fråga att ICA-handlarna får fortsätta med den typ av samverkan som de har. Det gäller framför allt marknadsföringsåtgärder men också den gemensamma prissättningen. Det finns ju också exempel på ICA-affärer som de facto priskonkurrerar med extraerbjudanden. Finns det åtta nio butiker i en kommun är det nödvändigt att även internt konkurrera. Beträffande den kooperativa verksamheten och den prissamverkan som sker inom Södra Skogsägarna tycker jag att den typen av prissamverkan faktiskt är motiverad. Alternativet om man inte får göra detta är kanske att bilda storföreningar i stället. Då plötsligt är det tillåtet. Bildar man en koncern är det också tillåtet, men om man samverkar i stället med priser och på marknaden är det inte tillåtet. Det är ju faktiskt så att samverkan mellan små företag många gånger faktiskt kan gynna konkurrens ganska ordentligt eftersom de kan slå sig in på marknader som i princip är monopolmarknader på grund av att det finns stora dominerande intressen där tidigare. Då kan samverkan mellan små fria företag i form av en producentkooperation faktiskt se till att konkurrensen stärks. Jag kan hålla med Christer Eirefelt: Man blir inte så jätteimponerad av producentkooperationen i alla avseenden med tanke på dess centraliseringstendenser osv. Den prisledande inverkan den faktiskt har på marknaden kan i vissa fall ifrågasättas. Men jag tycker att man får lösa den typen av problem på ett annat sätt, t.ex. att man går mer på missbruksbegreppet och använder detta begrepp i större utsträckning i stället för att slå undan benen för den typ av samverkan som den kooperativa tanken bygger på. I nuläget räcker det naturligtvis inte att sitta med armarna i kors och hoppas på en positiv lösning på frågan i Stockholms tingsrätt. Regeringen måste omgående i sitt beredningsarbete ta itu med dessa frågor. Det gäller bl.a. som Kjell Ericsson har sagt att legalundantaget reformeras så att bestämmelser införs som ger tillåtelse till prissamverkan. Det är också väldigt viktigt att man anpassar konkurrenslagen till lagen om ekonomiska föreningar. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 3.

Fru talman! Det är ett stort problem när kommuner och landsting med näringsverksamhet slår ut privata småföretagare. Man kan räkna upp många exempel på att kommunal solarieverksamhet, kommunal gymverksamhet och kommunal annan verksamhet har slagit ut privata företag. Det här tycker jag att man måste göra någonting åt. Vi måste göra det lättare för medborgarna att överklaga rättsstridig verksamhet i kommunal regi. Vi måste förändra konkurrenslagen så att det går att åtgärda detta den vägen. Men här vill inte Vänstern och Per Rosengren göra något. I stället väljer Vänstern att prata om rättsosäkra regler när det gäller att kunna göra snabba revisioner av företag. Per Rosengren tar också upp frågan om vilka grupper vi moderater har förtroende för. Jag har förtroende för kommunalpolitikerna - jag har själv varit en sådan och sitter fortfarande i fullmäktige - men jag har ännu mer förtroende för medborgarna och vill låta dem påverka mer av sin vardag. Vänstern öppna den konkurrens som gäller etablerande av lågprisbutiker ute i de olika kommunerna? Varför är det kommunalpolitikerna som skall avgöra det, och inte medborgarna? Och om det nu är så att Per Rosengren har ett sådant stort förtroende för den offentliga sektorns olika verksamheter, så är det väl inga problem att öppna dem för konkurrens? Då kan vi låta dem konkurrera på lika villkor som de privata småföretagen. Varför vill inte Per Rosengren öppna den möjligheten?
Fru talman! Jag tror inte att Ola Karlsson riktigt vet vad han talar om. Han talar om att "öppna". Det finns ju massor av små privata företag inom solariebranschen, inom hudvård, skönhetsvård och allt möjligt. I ett litet antal kommuner har kommunpolitikerna valt att t.ex. i samband med val också ha denna typ av verksamhet. Vissa hävdar då att denna verksamhet skattefinansieras. Normalt sett är det inte alls så. På något ställe har man kunnat visa detta, men det här är inte alls någon generell bild, vilket Ola Karlsson vill göra gällande. Det här är i de flesta kommuner inte något problem över huvud taget. Jag kan se problem på vissa ställen där man väljer att inte gå ut i offentlig upphandling när det gäller t.ex. typiska städtjänster, men jag kan också se hur vi i vår kommun sparade 2 miljoner kronor genom att ta hem städningen i kommunal regi i stället. Bara för att kommunen gör det behöver det inte innebära ett slöseri med skattepengar. Det är nästan en naiv uppfattning som Ola Karlsson företräder här. Ola Karlsson talar om att medborgarna skall få bestämma. Det är klart att de skall få bestämma. De skall få köpa där de vill. Det tycker jag är helt riktigt. Jag är helt emot att man skall skattefinansiera och delskattefinansiera verksamheter som gym, solarier osv. och det tror jag att vi kan vara eniga om. Däremot tycker jag att det är ganska bra att man t.ex. delvis skattefinansierar baden, och jag skulle vilja se den privata entreprenör som går in i den verksamheten. När det gäller centrumplanering tycker jag att det är oerhört viktigt att kommunerna själva får bestämma om de vill ha en centrumhandel eller en externhandel. I vår kommun har vi total enighet nu. Moderaterna ställer upp. Centrum dränerades när vi fick viss verksamhet utanför, och nu är kommunen på väg att växa upp och börja fungera igen tack vare att vi får möjlighet att styra denna verksamhet litet grand. En katastrof kommer att inträffa i småkommunerna om man skall tillåta den moderata politiken.
Fru talman! Konsumenterna skall få köpa var de vill, bara de gör det där kommunalpolitikerna har bestämt. Så ser vardagen ut för dem om Vänstern får bestämma. Per Rosengren håller med om att det finns problem, men här i kammaren väljer han att inte göra någonting åt det. Möjligheten att laglighetspröva kommunala beslut har han röstat nej till. Möjligheten att göra det lättare att etablera lågprishandel i kommunen har han röstat nej till. Där går den politiska klassens vilja och möjligheter före. I min kommun har kommunalpolitikerna slösat bort miljoner på att ägna sig åt tvivelaktig verksamhet, att subventionera restaurangrörelse och bioverksamhet. Det är verksamhet som skattebetalarna får betala. Varför vill inte Per Rosengren göra någonting åt detta, om han nu har förtroende för den kommunala verksamheten? Den är ju i många fall effektiv, välskött och kostnadseffektiv. Varför vågar han inte öppna också de stora delarna av den offentliga verksamheten för konkurrens? Varför vågar han inte låta de privata skolorna, de privata barnomsorgsfirmorna och de privata omsorgsfirmorna mäta sin verksamhet gentemot den offentliga verksamheten? Varför röstar ni nej?
Fru talman! Det är ganska meningslöst att prata med Ola Karlsson. Jag har inte påstått att konsumenterna skall få köpa bara där politikerna vill. Jag har förklarat för Ola Karlsson att jag tycker att den typ av verksamhet som traditionellt är privat också skall vara privat. Jag har nu fyra fem gånger sagt att jag tycker att det inte finns någon anledning för kommuner att gå in i solarieverksamhet osv. Det skall i så fall vara speciella skäl, och jag har svårt att tänka mig några sådana just nu. Men Ola Karlsson fortsätter att framhärda i detta exempel. Jag har inte alls sagt att vi inte tillåter lågprishandel. Men jag tycker att kommunen skall ha möjlighet att bestämma hur den skall utforma sitt centrum. Det vill inte Ola Karlsson. Han vill att det skall bli stora köpcentrum utanför staden som slår sönder centrumhandeln och som tar död på den traditionella detaljhandeln inne i staden. Vilka är det som kämpar mest för ett levande centrum? Jo, det är handlarna och köpmännen; den fria företagsamheten. De kämpar och vill ha detta, därför att de vill få ett starkt centrum och vill kunna locka till sig kunder. De vill vara attraktiva. Det blir de inte om de är utkastade i köpcentrum litet överallt. Vi har för tillfället två privata daghem i min hemkommun. Tyvärr har antalet barn nu minskat, och det är då de sist tillkomna daghemmen som får pengarna indragna. Det är tyvärr de privata. Det är det som gäller. En annan intressant sak är att vi i min hemkommun har också det motsatta. Där har näringslivet engagerat sig på ett konstigt sätt med kommunala pengar i ett bilmuseum. Där står vi i dag med ett konkursdrabbat turistbolag, med 51 % näringslivslägare. Det är litet knepigt för Ola Karlsson att förklara sådana saker, men jag råder honom att åka till Mariestad och studera den affären. Den är mycket lärorik för vissa moderater.

Fru talman! Jag håller med tidigare talare om att det här inte är ett lätt ärende, när det gäller konkurrensfrågor. Jag och Miljöpartiet har utgått från att konkurrenslagen inte skall drabba mångfalden, utan det skall finnas utrymme för mångfald. När konkurrenslagen antogs 1994 fanns inte Miljöpartiet i riksdagen. Vi ser det här med Södra Skogsägarna som ett misslyckande, som att konkurrenslagen inte fungerar fullt ut. Det är rätt och riktigt att detta nu prövas i tingsrätten, men vi tycker att det går för långsamt. Det kan hända att det måste gå till flera andra instanser, och vad händer då med Södra Skogsägarna under tiden? Kommer man då att fly från dem? Måste man försöka bryta upp det här, därför att man anser att de har för stor del av marknaden? Man kan också fråga: Vad är den relevanta marknaden? Är den relevanta marknaden södra Sverige, hela Sverige eller hela Sverige och Östersjöbäckenet? Då blir det en helt annan procentsats som man talar om. I dag ser vi de här effekterna av konkurrenslagen. Vi vill gärna stimulera kooperation. Vi ser det här som en företagssammanslagning, där var och en av medlemmarna är aktieägare. De drabbas på grund av att de inte alla ingår i ett stort aktiebolag. Vi tycker inte att den här kooperationen skall drabbas negativt av konkurrenslagen, utan vi hyllar demokratin inom kooperationen, dvs. en medlem-en röst. Vi vet att Södra Skogsägarna har avtal där 55 % Precis som Kjell Ericsson sade, är det småbönder och andra som bor långt ute i periferin. Det är en ekonomisk förening, där man försöker stödja och hjälpa varandra. Det handlar om överlevnad. Dessa får samma ekonomiska ersättningar antingen om de bor i utkanten eller om de bor i centrum, vilket tilltalar oss. Det råder ett öppenhetskriterium; ingen är bunden och priset är jämförbart med världsmarknaden. Det ser vi som viktiga kriterier. Södra Skogsägarna anser att konkurrenslagen och föreningslagen skall vara lika, och det anser vi också. Därför vill vi skynda på det arbete som har påbörjats i Fru talman! Jag och Miljöpartiet menar att det är viktigt med lokalt ägande och lokalt företagande för överlevnaden speciellt i glesbygd. Det gäller att skapa ett engagemang som går längre än vinstmaximering. En särskild prövning borde kunna ske av konkurrenssituationen i samband med ökat lokalt ägande. Lagstiftningen kunde t.ex. anpassas så att bysamfälligheter, kooperativa företag och andra företag lättare kan ta över och gå in med lokal förköpsrätt. Därför har vi ett förslag i reservation 5, där vi anser att riksdagen bör uppdra åt regeringen att närmare utreda förutsättningarna för att införa en lokal förköpsrätt - för t.ex. kommuner, bysamfälligheter, kooperativ och privata företag - av sådan fast egendom som har betydelse för den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen inom en region. Jag vet att frågan angående bo och brukarplikt kommer upp i bostadsutskottet i morgon. Det är delat på närings och bostadsutskotten. Den s.k. sommarstugelagen kommer också upp. Vi får alltså jobba med det här parallellt. Jag yrkar bifall till både reservation 3 och reservation 5.

Fru talman! En väl fungerande konkurrens är inget mål i sig utan är ett redskap för att nå de samhälleliga mål som vi ställer upp till så låga kostnader och god kvalitet som möjligt, för att konsumenterna och medborgarna skall få bra och billiga varor och tjänster. En väl fungerande konkurrens är nödvändig för att skapa ett tillräckligt omvandlingstryck i ekonomin, som driver på strukturomvandlingen så att produktionsresurserna utnyttjas på effektivaste sätt. I Sverige har denna utveckling pågått kontinuerligt. Stora, mycket medvetna strukturförändringar har gjorts inom t.ex. textil och varvsindustrin, för att nämna några. Den solidariska lönepolitiken har varit en annan viktig bidragande faktor. En av de viktigaste förutsättningarna för en god konkurrens är emellertid en stabil och sund ekonomi. Den omfattande budgetsanering som den socialdemokratiska regeringen genomfört och en starkare krona, jämfört med för några år sedan, förbättrar konkurrensen ytterligare och ökar omvandlingstrycket. Detta kommer att ge bättre och starkare företag och mer avancerade produkter. Internationella jämförelser tyder ändå på att konkurrensen är svag i Sverige på en del områden, särskilt i delar av tjänstesektorn och framför allt på livsmedels och byggsidan. Regeringen har därför tillsatt en rad olika utredningar som har till uppgift att öka konkurrenstrycket. Många av dessa har precis avslutats eller avslutas inom den närmaste tiden och kommer då att beredas inom Regeringskansliet. En viktig utgångspunkt i detta arbete är att privata, statliga och kooperativa företag skall konkurrera på likvärdiga villkor och att det skall finnas ett tydligt konsumentperspektiv. Arbetarrörelsen bär på en stark tradition, ända sedan slutet av förra seklet, när det gäller att värna konsumentens intresse gentemot de producenter som gärna använder en styrkeposition på marknaden till att ta ut för höga priser. Ett exempel är konsumentkooperationen som växte fram ur arbetarrörelsens praktiska arbete för att minska brukets makt över bruksarbetaren. Därför föddes konkurrerande alternativ till bruksbutiken. Arbetarrörelsen har ett starkt konsumentperspektiv som vi i dag knyter an till i vår ambition att minska hindren för en sund konkurrens. Nu fortsätter vi det arbetet, självklart under delvis annorlunda omständigheter. För ett litet land som Sverige är det av avgörande betydelse med en väl fungerande konkurrens också på den internationella nivån. En sådan konkurrens inom den inre marknaden leder till att lägre priser kommer Europas konsumenter till del. Här är Sverige pådrivande. Den viktigaste åtgärden är för närvarande att förbättra möjligheterna till marknadstillträde, att öppna de europeiska marknaderna. Det är särskilt tydligt när det gäller tele och energi. Det finns stora brister i ömsesidigt gällande regler som missgynnar svenska företag jämfört med utländska. Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att se konkurrensfrågorna i detta vida perspektiv när jag nu går in på de olika delarna i betänkandet. Den konkurrenspolitiska diskussionen har för närvarande, också här i kammaren i dag, nästan uteslutande inriktats på den offentliga sektorn, dels genom de borgerligas attacker men också som en följd av konkurrensverkets agerande. De borgerliga har en oerhört dogmatisk inställning till den offentliga sektorn. Man gömmer sig bakom tal om konkurrens och effektivitet för att egentligen åstadkomma andra mål, som privatisering och utförsäljning. Att utsätta offentliga verksamheter för konkurrens blir därmed ett överordnat mål i sig. Det är driftsformen som blir det centrala, inte att samhällets resurser används så effektivt som möjligt. Flera undersökningar pekar på att konkurrens är viktigare för kostnadseffektivitet än om en verksamhet drivs privat eller offentligt. Kommun och landstingspolitiker har till uppgift att värna sina medborgare och att på bästa sätt uppfylla samhälleliga mål som en god barn och äldreomsorg och en bra sjukvård. I vilken form verksamheten skall drivas varierar självklart. Ibland är det den offentliga regin som är att föredra, andra gånger är det kooperativa eller privata lösningar som är det bästa. Jag vänder mig därför bestämt emot den uppfattning som innebär att alla kommunala verksamheter skall överföras i privat regi, eller att alla kommunala bolag skall säljas ut. Hur kan man veta att det alltid är bäst i det enskilda fallet? Mycket av denna diskussion handlar dessutom om storstädernas villkor. I glesbygd saknas många gånger alternativ till den kommunala driften. Det finns helt enkelt inte några privata företag som är intresserade att ta över. Den socialdemokratiska regeringen har nyligen ändrat i konkurrensverkets regleringsbrev så att verket numera också skall ta hänsyn till konsumentens intressen och regionala och andra fördelningseffekter i beslut om just konkurrensfrågor. Vad som är viktigt är att det finns klara regler för konkurrensutsättningen i kommuner och landsting. Svenska kommunförbundet har därför tagit fram ett kommunalt konkurrensprogram. Programmet är upplagt som en vägledning för kommunerna med åtgärder som kan vidtas för att stärka konkurrensen. Kommunförbundet har för avsikt att aktivt följa upp utvecklingen av detta och en analys kommer att göras under hösten i år. Jag kan ändå redan nu nämna att Stockholms stad har antagit ett nytt program för anbudsupphandling t.ex. Det har skett i full politisk enighet. Fru talman! Regeringen kommer att se över konkurrenslagen för att göra den bättre anpassad till de små företagens förutsättningar. I dag medför konkurrenslagen i praktiken olika behandling av stora och små företag, till de små företagens nackdel. Små företag som sluter sig samman för att kunna minska kostnader för distribution, inköp och marknadsföring behandlas mycket strängare än ett stort företag. Frågan om ICA:s s.k. kedjeundantag från konkurrenslagen har behandlats i en tjänstemannautredning i Regeringskansliet. Utredningens betänkande är nu ute på remiss. Tiden går ut den 4 april. Utredningen har bl.a. föreslagit att marknadsdelsgränsen sätts till 25 % Vi socialdemokrater anser att ICA-modellen självklart skall få leva kvar. Vi tycker att det är positivt att små köpmän samverkar för att hålla låga kostnader. Samtidigt måste man självklart se till att inte någon missbrukar en dominerande ställning så att konsumenten inte får ut kostnadseffektivitet i låga priser. ICA kan därför inte räkna med något fribrev från kravet att alla företag skall utvecklas under konkurrens till nytta för konsumenten oavsett om man har kedjeundantag eller ej. Viktigt är också att leverantören har möjlighet att leverera till enskilda butiker så att inte samverkan innebär att leverantörer stängs ute. Den här ICA-debatten visar hur partipolitiska dessa konkurrensfrågor egentligen är. För borgerliga partier är det okej att gripa in i föreningsrätten till förmån för konkurrenslagen, i de fall man minskar fackföreningsrörelsens förhandlingsfrihet, eller att ge sig på den kommunala kompetensen till förmån för konkurrenslagen i de fall man kan privatisera offentlig verksamhet och begränsa kommunernas handlingsutrymme. Men när man upplever att en konkurrent till konsumentkooperationen, ICA, angrips av konkurrensmässiga skäl är det stopp. Det visar att det inte bara är konsumentintressen som styr, utan att det finns ideologiska skäl som driver. Här tycker jag att vi skall välja. Antingen håller vi en rak linje i konkurrensfrågorna. Då skall konsumentintresset gå före allt annat i alla sammanhang. Eller också låter vi de partipolitiska hänsynen ta över. Då är det våra olika visioner om hur samhället skall se ut som styr. Vi anser, som jag tidigare anfört, att det är viktigt att ICA-modellen får leva kvar. Därför måste eventuella förändringar av gruppundantaget föregås av en grundläggande analys som också speglar påverkan på glesbygden. Utskottet säger också att man inte finner det helt orimligt att nuvarande gruppundantag förlängs i avvaktan på denna analys. Så till Södra Skogsägarna. Södra Skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av ca 31 000 sydsvenska skogsägare. Det är den största av Sveriges skogsägarföreningar. I juni 1996 För närvarande pågår en rättsprocess inom Stockholms tingsrätt. Den tvist som skall lösas avser i hög grad hur den gällande konkurrenslagen skall tillämpas. Frågorna omfattar grundläggande rekvisit i lagen om hur den relevanta marknaden skall definieras och om de aktuella produkterna skall anses vara producerade hos medlemmarna, eller skall betraktas som vidareförädlade i föreningens regi. Från utskottsmajoritetens sida, där tydligen nu också moderaterna ingår, anser vi inte att det finns någon anledning att närmare gå in på den prövning som pågår i detta enskilda ärende. Hur det s.k. legalundantaget, som rör skogs och jordbruket, skall utformas framöver bereds för närvarande i Regeringskansliet och utskottet förutsätter att regeringen inom kort redovisar resultatet för riksdagen. Med detta tillstyrker jag betänkandet och yrkar avslag på motionerna.

Fru talman! Att socialdemokraterna skulle gå ifrån sitt massiva motstånd mot privata alternativ i offentlig sektor har jag slutat hoppas på. Misstron mot de privata alternativen, misstron mot valfrihet och mångfald är så massiv att det inte är mycket att hoppas på. Samhällets resurser används så bra som möjligt, säger Marie Granlund. Det finns ju inget annat sätt att mäta det än att låta konsumenterna avgöra det genom sitt fria val. Först då kan vi se till att resurserna enligt konsumenternas önskemål används på ett effektivt sätt. När det gäller konkurrenslagen säger Marie Granlund att konkurrenslagstiftningen är till småföretagens nackdel. Det tycker inte jag att man kan säga generellt. I flertalet fall är ju konkurrenslagen ett skydd för de små företagen mot stora dominerande enheter. När det gäller partipolitik i konkurrenslagen vill jag säga att jag för min del inte har något annat intresse, det framgår säkert av diskussionen, än just konsumentintresset. Jag blev inte riktigt klok på vad Marie Granlund menade när hon talade om ICA och Södra Skogsägarna. Skall ICA få fortsätta detta samarbete? I den här avvägningen har man ju kommit fram till var gränsen går för att det skall vara konkurrensbefrämjande och inte konkurrenshämmande? Eller skall arbetsgruppens förslag gälla?

Fru talman! Jag kan förstå att Christer Eirefelt har litet svårt att förstå vad jag säger. Vi socialdemokrater tycker nämligen inte att det är svart eller vitt, att det bara är det offentliga som är bra eller att det bara är det privata som är bra. I dag finns det faktiskt fler privata alternativ inom vård och omsorg och andra verksamheter ute i kommunerna än vad det fanns under den borgerliga regeringens tid. Visst har det skett mycket på det området, men jag tycker inte att man kan säga som Folkpartiet säger: Alla kommunala bolag skall säljas ut. Hur kan man säga att alla kommunala bolag skall säljas ut? Man måste bedöma det här från fall till fall. Annars blir det väldigt dogmatiskt. I dag har många av de kommunala monopol som har sålts ut faktiskt ersatts av privata monopol. Jag skulle vilja fråga Christer Eirefelt: Vad är vinsten med det? Om man förutsätter att konkurrensen och inte driftsformen är viktigast undrar jag vad det är för vits med att det blir ett privat monopol. Vi säger mycket klart att vi tycker att ICA skall få fortsätta att arbeta som man gör. Däremot måste ICA granskas precis som alla andra verksamheter, enligt den lagstiftning som finns. Hur det skall se ut framöver med gruppundantag och sådant bereds för närvarande, men vi tycker inte att tjänstemannaförslaget är bra.
Fru talman! Det är utmärkt om vi också i praktiken står bakom den text om ICA-undantaget som vi har kommit överens om och som jag tycker är bra. Fortfarande är de privata alternativen i offentlig sektor väldigt begränsade. Det behövs mycket mer för att vi skall få till stånd en jämvikt. Jag är självfallet inte förtjust i att offentliga monopol ersätts av privata monopol. Det är lika illa, men det kan vi inte komma undan på något annat sätt än genom att se till att vi får den mångfald som vi eftersträvar också i den här tjänstesektorn. När det gäller Södra Skogsägarna var vi i det längsta överens om en text som gick mer i linje med den uppfattning som jag nu tycks vara alldeles ensam om. Det handlar om att värna om en skärpt konkurrenslagstiftning. Jag hade hoppats att Socialdemokraterna skulle vara med på den här vagnen. Jag blir inte riktigt klok på vad det är i motivtexten som Socialdemokraterna inte kan acceptera. Kan man inte acceptera att jag förutsätter att förändringarna i konkurrenslagen skall gå ut på att man inte minskar på konkurrenstrycket och gör tvärtom, att man lättar upp i konkurrenslagstiftningen? Vill Socialdemokraterna inte vara med på det uttalandet? Eller är man inte med på det som står i texten om att eventuella ändringar skall ske på ett sätt som gör att likabehandlingen av branscher och företagsformer kan bibehållas? Har Socialdemokraterna gått ifrån uppfattningen att vi behöver en skärpt konkurrenslagstiftning som en del i en effektiv konkurrensbild i Sverige? Fru talman! Jag har glömt att yrka bifall till reservation 2.
Fru talman! Jag vill börja med att ta upp den sista frågan. Vad gäller Södra Skogsägarna har vi resonerat så som det också står i utskottstexten. Det pågår en rättslig process. Vi blandar oss inte i den, utan den får pågå. Oavsett den bereder regeringen för närvarande ärendet. Det har varit utredningar vad gäller legalundantaget. Vi vill gärna se vad det blir av det här. Vi förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med detta. Den här tvisten har ju utretts långt tidigare. Vi tycker att det är viktigt att man finner former för detta. Jag skall återgå till det kommunala och det privata. Det finns i dag många kommuner som faktiskt har lämnat ut verksamhet till privat regi utan att det har blivit billigare. Många gånger har det faktiskt blivit dyrare. Partikolleger till Christer Eirefelt har förklarat det med att det viktigaste faktiskt är att det blir privat under de här åren, då det är möjligt, och inte att det blir billigare för konsumenten. Det är anmärkningsvärt. Det är verkligen en borgerlig dogmatism. Man måste faktiskt välja i varje enskilt fall och se till medborgarnas intresse. Och man skall se vad brukarna vill. Om t.ex. ett dagis skall övergå från att drivas kommunalt till att drivas privat skall självfallet föräldrarna ha ett inflytande över det. Det viktigaste är inte vilken form man har. Det viktigaste är konsumenterna, medborgarna, föräldrarna osv.

Fru talman! Det är en mycket glädjande omsvängning som vi kan höra från Marie Granlund. Det är inte alls den dogmatism som vi hörde för ett antal år sedan från ledande socialdemokrater när privata alternativ var alldeles omöjliga. Jag skulle gärna bjuda hem Marie Granlund till min hemkommun, så att hon kunde undervisa en del av sina partikamrater där. Runt om i landet ser vi ett antal exempel på att kommunal näringsverksamhet genom skattesubventionering konkurrerar ut privat verksamhet. Jag nämnde tidigare kommunala solarier och kommunal gymverksamhet. Jag vill återupprepa den fråga som jag ställde i mitt anförande: Tycker Marie Granlund att det här är bra? Är det rätt att kommunerna med hjälp av skattebetalarnas pengar konkurrerar ut den här typen av verksamhet? Varför tycker inte Marie Granlund att det finns skäl att se över konkurrenslagen, så att den blir tilllämplig när kommuner genom olika manövrer snedvrider konkurrensen? Det kan ske genom subventionering, underprissättning eller konstiga upphandlingar där man för in ovidkommande argument långt in i processen. Varför vill inte Marie Granlund medverka till en sådan översyn?
Fru talman! Om socialdemokraterna någon gång har varit dogmatiska så måste jag säga att vi har fått väldigt goda efterträdare. Det går ju inte att diskutera med er moderater. Allt skall ut på entreprenad. Allt skall vara privat, oavsett om det är billigare eller dyrare. Jag skulle vilja fråga Ola Karlsson om han tycker att det är acceptabelt att man lägger ut verksamhet i privat regi även om det blir dyrare? Jag vill också att Ola Karlsson förklarar vad det är för vits med att ett kommunalt eller landstingskommunalt monopol i stället blir ett privat monopol. Vad är den stora vinsten med det? Ni pratade om att konkurrensen inom den offentliga sektorn skulle skapa fler arbeten eller sysselsättningstillfällen. Vad blir det för fler arbeten av att människor byter driftsform? De går från att ha jobbat inom kommunal verksamhet till att jobba med samma verksamhet i privat regi. Jag har väldigt svårt att förstå vad det ger för vinster. Man kan alltid diskutera om det är bra eller dåligt, men när det gäller sysselsättningen har jag svårt att förstå det här. Ola Karlsson frågade mig om vi vill se över konkurrenslagen. Jag tycker att vi skall göra så som ni faktiskt förordar många gånger. Det kan finnas frivilliga överenskommelser. Kommunförbundet har utarbetat klara riktlinjer för hur man skall göra med anbudsupphandling och annat. Vi skall faktiskt se hur kommunerna använder sig av det här. Det är klart att det blir problem ibland. Men i de flesta fall blir det inte problem. Många gånger verkar det i debatten som om det hade varit en explosion av kommunala bolag. Sanningen är att det under de senaste tio åren har blivit 300 fler.
Fru talman! Det är verkligen beklagligt att socialdemokraterna inte vill göra nämnda översyn av konkurrenslagen för att kunna pröva den kommunala verksamheten med samma verktyg som vi kan pröva den privata. Jag tycker att man skall anlita den som har det bästa och billigaste anbudet vad avser driften. Jag ser ingen vinst i att ersätta offentliga monopol med privata monopol. Vi skapar faktiskt, tror jag, fler jobb genom att konkurrensutsätta den offentliga verksamheten. Det leder till ett bättre resursutnyttjande och till att man skärper sig och hela tiden trimmar organisationen. De erfarenheter som finns från anbudsupphandling och konkurrensutsättning visar att kostnaderna minskar också i andra delar av den kommunala verksamheten. Anställda och resurser kan därmed placeras på andra områden där de kan göra bättre nytta. Genom att göra sjukvården effektivare kan en del av de anställda ägna sig åt andra uppgifter som också behöver utföras. Genom att t.ex. göra Parkförvaltningen effektivare kan en del av de anställda gå över till annan verksamhet och skapa mervärden som gör att det blir ökade skatteintäkter och en bättre välfärd för medborgarna. Ett högt resursutnyttjande uppnår vi genom konkurrensutsättning. Jag tycker att fler socialdemokrater än Marie Granlund kunde tala om att våga öppna monopolen.
Fru talman! Ofta upplever jag att många borgerliga, framför allt moderater, inte ser hur det är i verkligheten. Varenda kommun har ju i dag flera olika alternativ. Det kan vara privata eller kooperativa alternativ osv. Det finns i dag faktiskt fler privata alternativ än det gjorde under den föregående borgerliga regeringens tid. Sedan kan man diskutera om det är bra eller dåligt. Faktum är dock att det är på nämnda vis. De kommunala bolagen har, som sagt, under tio år ökat i antal med 300. Merparten, 70 %, av dessa bolag sysslar just med vatten och avlopp, energi och kollektivtrafik. De sysslar inte alls med solarier t.ex. Jag tycker inte heller att det är bra, men det är faktiskt inte vad kommunerna mest sysslar med. Är det så, får man angripa det precis som man gör beträffande annat som är fel. Det är glädjande att Ola Karlsson konstaterar att man inte skall lägga ut saker på entreprenad om det därmed blir dyrare, liksom att det inte är någon större vinst att kommunala eller landstingskommunala bolag ersätts med privata monopol. Om nu jag skall titta på hur det är i Dalarna kan jag väl få bjuda Ola Karlsson till Malmö så att han kan se hur det är där. Ola Karlsson skulle nog behöva prata med sina partikamrater i Malmö, för de har en helt annan inställning.
Fru talman! Reservation nr 1 handlar inte om en generell privatisering av kommunal verksamhet, utan reservationen handlar om en större mångfald inom vård, service, omsorg osv. inom den kommunala verksamheten. Jag vill nog tolka Marie Granlunds svar beträffande ICA på det sättet att hon är positiv till att man skall verka som man gör i dag. Innebär det också att man kommer att verka för det efter analysen, så att ICA får samma konkurrensvillkor som t.ex. Konsum har? Konsumbutikerna kan ju ha prissamverkan och jobba över hela landet. De kan göra gemensamma inköp osv. utan att över huvud taget beröras av konkurrenslagen. ICA däremot med 2 300 småhandlare, som tillsammans köper in varor för att få dem billigare och som sedan konkurrerar vid försäljningen till kunderna, måste väl få samma förutsättningar som Konsum. Slutligen några ord om Södra Skogsägarna. En process kan ta lång tid. Det pågår ju en beredning inom Näringsdepartementet, men jag hörde inte Marie Granlund säga något om inriktningen - om vart hon vill komma med beredningen. Vill hon medverka till att det blir möjligt att också samverka i skogsägarföreningar i fortsättningen?
Fru talman! Jag har sagt, och det står också i utskottstexten, att vi inte går in på den enskilda frågan så länge som det pågår en rättsprocess. Däremot säger vi att det är väldigt viktigt att frågan återkommer till riksdagen så fort som möjligt efter det att de utredningar granskats som just har tittat på legalundantaget och som har diskuterat för och nackdelar samt om detta skall utvecklas på ett annat sätt eller hur det skall vara. Det är mitt svar på den frågan.
Fru talman! Det är väldigt positivt att Marie Granlund säger att hon i första hand tänker på medborgarna, på konsumenterna. Jag kommer då att tänka på förköpsrätten för den som bor i glesbygd. Det kan ju komma en uppköpare som kanske nästan helt vill utplåna och sticka i väg med en förmögenhet. Resten lämnas alltså i sticket. Det har ju hänt i vissa fall. När det gäller mitt yrkande om att utreda och om det går att ha andra regler när det gäller lokal förköpsrätt har kanske Marie Granlund en annan åsikt. Men finns det andra kriterier att ta hänsyn till? Det handlar ju om samhällsansvar, samhällsnytta osv.
Fru talman! Som det står i utskottstexten tycker vi inte att kommunal förköpsrätt är en bra lösning, åtminstone inte på det sätt som skisseras i motionen och reservationen. Det skulle strida mot reglerna i Europeiska unionen och det tycker inte vi är bra. Precis som Eva Goës säger återkommer vi till den här frågan när andra utskott behandlar den.
Fru talman! Ja, jag vet att den kommunala förköpsrätten står i strid med EU-reglerna. Det är därför som jag vill ha en förändring här. Jag tycker att frågan annars hamnar mellan stolarna. Frågan kommer upp i bostadsutskottet och även i andra utskott. Det gäller då bo och brukarplikt, sommarstugelagen osv. Det är faktiskt mycket vanligt i omvärlden - det är bara att titta på Nya Zeeland, Irland och Australien - att man mer och mer pratar om lokalt ägande. En nära vän till socialdemokraterna, Per Åhlström på tidningen Nya Norrland, tycker också att det lokala ägandet är mycket bra och skriver ofta på ledarsidan att det är viktigt med lokalt ägande. I Västernorrland har en studie gjorts i detta sammanhang. Förmodligen måste konkurrenslagen ändras för att det här skall kunna gå för sig. Vi har ju pratat om bysamfälligheter, kooperation o.d., så det måste inte vara fråga om kommunen. Det är inte alltid det som är bäst. Ju mindre, kanske desto bättre.

Fru talman! Min motion N203 angående konkurrenssnedvridning med skattemedel behandlas i betänkandet under mom. 1. Utskottsmajoriteten, som avstyrkt min motion, hänvisar till att Underprissättningsutredningens förslag bereds i Regeringskansliet. Vidare sägs det att myndigheter och kommunala förvaltningar skall utöva sådan tillsyn att konkurrenssnedvridande förfaranden påtalas och åtgärdas. Tyvärr visar erfarenheten att detta inte räcker. Konkurrensverket har vid flera tillfällen påpekat att verksamheter som ytterst garanteras genom skattemedel inte bör konkurrera med andra företag. Fru talman! Jag har på nära håll upplevt att Vägverkets division Produktion, som till 95 % är skattefinansierad, konkurrerat ut privata företag med en betydande underprissättning eller - det är kanske riktigare uttryckt - med ren prisdumpning. Vid en kommunal upphandling av vinterväghållning tog Vägverket Produktion Norr entreprenaden till ett pris som låg 30-35 % under övriga tre anbudsgivare. Vägverkets Produktion Norr skall nu under tre år utföra en entreprenad till ett pris som ligger 28 % under det pris som föregående entreprenör hade under tre år. För att kunna klara detta åtagande har Vägverket på grund av bristande resurser till viss del tvingats anlita underentreprenörer och fått betala ett väsentligt högre pris jämfört med anbudet. Detta visar att det handlar om underprissättning och därmed om osund konkurrens. Eftersom utbudet av anläggningstransporter och andra åtaganden under vinterhalvåret är mycket begränsat betyder vinterväghållningen mycket för de små privata företagen. Vägverkets agerande resulterar i nedläggning av många mindre företag. När det gäller Vägverket Regions funktionsupphandlingar förhåller det sig på samma sätt. I Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har Vägverket Produktion tagit entreprenader mellan 20 och 40 % under övriga anbudsgivare. Enligt alla sakkunniga är det omöjligt att utföra entreprenaderna till det priset. Jag är mycket oroad över att Vägverket Produktion tillåts lämna anbud och utföra uppdrag på dessa villkor åt den öppna marknaden. Det råder inget tvivel om att skattemedel utgör en regleringspost för den prisdumpning som nu sker och som därmed slår ut många privata företag. Vad vi behöver i Sverige är fler företag och arbetstillfällen och inte färre. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I detta betänkande, BoU11, tar vi upp vissa fastighetsrättsliga frågor. Det rör sig om motioner från allmänna motionstiden 1996, som berör jordförvärvslagen, annan förvärvslagstiftning, fastighetsbildningslagen och vattenlagen. Jag kommer att inrikta mig på jordförvärvslagen och börjar med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 1, som rör just förändringar av jordförvärvslagstiftningen. Min utgångspunkt tar jag i två moderata motioner som utmynnar i förslag om att öppna lagstiftningen, så att aktiebolag och andra juridiska personer i framtiden kan förvärva jordbruks och skogsfastigheter. Jordförvärvslagen är i dag skriven så att det inte ens är möjligt att generationsväxla genom att överlåta egendom till ett aktiebolag som ägs av arvsberättigade syskon. Moderaterna anser att det inte är rimligt att på detta sätt begränsa juridiska personers möjligheter att förvärva fast egendom som taxerats som lantbruksenhet. Det är dags att ta bort dessa hinder och i stället öppna för nya och moderna former att äga och bedriva jordbruk. Det skulle i hög grad bidra till att göra det möjligt för människor att verka och leva vidare på landsbygden. Det är inte förbud och begränsningar Sverige behöver. Det som behövs är att möjligheter öppnas för att näringsverksamhet i olika former skall kunna bära sig och utvecklas. Enligt min och Moderaternas mening är det nödvändigt att jordbruket skall ha samma möjligheter som annan företagsamhet att utnyttja de företagsformer som finns. Därför menar jag att jordförvärvslagen bör förändras så att aktiebolag och andra juridiska personer skall få samma möjligheter som fysiska personer att förvärva jord och skogsbruksfastigheter. Därmed underlättas boendet i glesbygden och skärgården. Därmed värnas också den fria förfoganderätten och äganderätten. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! En omfattande liberalisering genomfördes 1991 av jordförvärvslagstiftningen. Denna liberalisering har lett till det vi ser nu, nämligen en avfolkning av stora delar av våra landsbygdsområden i Sverige. Vi kan också konstatera att prisnivån på jordbruksfastigheter har höjts dramatiskt till följd av liberaliseringen. Mycket av den sysselsättning som tidigare fanns på den svenska landsbygden har försvunnit. Vi ser också att antalet förvärv som sker av utländska medborgare av jord och skog har ökat. Varför nu detta? Den liberalisering som gjordes 1991 innebar bl.a. att prisprövningen vid förvärv av jordbruksfastighet föll bort. Den boplikt som tidigare fanns i samband med tillståndsgivning begränsades dramatiskt så att det i dag endast gäller boplikt vid förvärv i några små mycket perifert liggande områden. Detta är några försämringar och förändringar som skedde vid den liberalisering som skedde år 1991. Därtill kommer att det år 1993 gjordes förändringar så att utlänningar bereddes samma möjlighet att förvärva fast egendom i landet och att de begränsningar som fanns tidigare föll bort. Enligt min mening borde de lagändringar som gjordes 1991 och 1993 ha gått i motsatt riktning mot vad de gjorde. Den svenska jordförvärvslagstiftningen bör enligt min mening utformas så, oaktat nationstillhörighet hos förvärvaren, att lagstiftningen främjar familjejordbruk, något som vi under alla år har slagit vakt om i Sverige. Lagstiftningen skall främja sambandet mellan ägande, brukande och boende. Lagstiftningen skall dessutom främja sysselsättningen på landsbygden och permanentboende i alla delar av landet. Jag vill säga något ytterligare om permanentboendet. Bland de problem vi i dag ser är att stora delar av vår landsbygd hotas av de utländska förvärven av permanentbostäder i form av att småhusenheter i mindre och medelstora samhällen och tätorter övergår till att bli fritidsbostäder. Detta gör att samhällena under stora delar av året är mörklagda. Det gör också att kommunala satsningar och investeringar på olika sätt fördyras och försvåras. Dessutom blir det ganska tråkigt och trist för de människor som bor grannar med det som har övergått till att bli fritidsbostäder. Det är inte särskilt attraktivt att bo granne med ett hus som är mörkt stora delar av året, där snön inte skottas, osv. Den service som tidigare har funnits i många av dessa samhällen i form av handel och annan kommersiell service tunnas också ut. Vid förvärv av fastighet som taxeras som småhus bör regler införas som hindrar att permanentbostad i samlad bebyggelse, där den samlade bebyggelsen är avsedd för permanentboende, övergår till fritidsbostad. Med anledning av det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr 3 och nr 7.

Herr talman! Skärgårdens problem ökar. Alltfler hus tas över av fritidsboende. Enligt tvåpartireservationen nr 5 från Folkpartiet och kd förordar vi att det är helt nödvändigt att skärgårdens olika problem blir föremål för en utredning med inriktning på åtgärder som underlättar bostads och förvärvsmöjligheter. Det kan gälla regler som underlättar för permanenta bostäder i den svenska skärgården. Denna utredning bör särskilt omfatta möjligheten att genom förändringar i lagstiftningen om fastighetsskatten uppnå ökad fast bosättning och sysselsättning. Vi vet i denna kammare vad den senaste höjningen av fastighetsskatten har inneburit för många boende i våra skärgårdar. Här har vi i Folkpartiet vid ett flertal tillfällen krävt att man bör riva upp det senaste beslutet om fastighetsskatten. Utredningens överväganden och slutsatser bör även omfatta andra åtgärder beträffande delar av landet med problem som liknar skärgårdens. Detta gäller vissa glesbygdsområden, men också de som ligger inom våra s.k. stora kommuner Göteborg och Stockholm. Delar av det som betraktas som exempelvis Stockholms skärgård och Göteborgs skärgård uppfyller också kriterierna med problem för den permanent boende befolkningen. När fritidshusen ökar i antal har man svårt att bo kvar. I reservation nr 2, som också är en tvåpartireservation från Folkpartiet och kd, tar vi upp jordförvärvslagen. Man måste stävja missbruket av förvärvsreglerna, som ibland sker i glesbygden. Andelsförvärven och flerägandet kan i vissa fall missbrukas, och det har ökat märkbart. Vi tycker i reservationen att man inte har visat problemen tillräcklig uppmärksamhet. Vi förordar att dessa problem skall utredas, och man behöver överväga åtgärder. Herr talman! Med tanke på att det varit ett långt arbetsplenum här i kammaren i dag kortar jag nu mitt anförande och yrkar slutligen bifall till enbart reservation nr 5.

Herr talman! När vi nu skall omdana Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle blir frågor som rör fastighetsbildning och fastighetsförvärv än mer viktiga. I det ekologiskt hållbara samhället nyttjas och brukas all jordbruksmark effektivt men på ett sätt som ingår i det naturliga kretsloppet. Lokal och regional produktion av energi, livsmedel m.m. är en självklarhet för att minska transportbehovet och skapa mer av självförsörjning. Ett lokalt och regionalt ägande ger också ett större socialt ansvar för miljö och näringslivsfrågor. Närheten till människorna som bor och lever i regionen ger ägarna större insikt och ansvar för sin bygd. Med anledning av detta bör jordförvärvslagen ändras så att boende och brukande i fråga om lantbruksegendom skall sammanfalla. Ett utökat utboägande bidrar till ett minskat engagemang för bygden och sämre utvecklingsmöjligheter. Jordbruksverket har gjort en utvärdering av den gällande lagstiftningen som nu ligger på regeringens bord. Där sägs bl.a. att om lagen skall ha som syfte att verka som ett regionalpolitiskt instrument är det nödvändigt att lagen skärps. Vänsterpartiet tycker att man skall ta större lokala och regionala hänsyn och vill därför redan nu att riksdagen ger regeringen i uppdrag att överväga frågan om hur lagstiftningen skall skärpas. Den demokratiska insynen och påverkansmöjligheten har skärpts när det gäller plan och bygglagen med tanke på skärpta krav när det gäller miljöfrågor. Det är bra. När det gäller fastighetsbildningslagen är det tyvärr sämre. Tillämpningen av fastighetsbildningslagen kan ge påtagliga förändringar när det gäller markanvändningen, men den demokratiska insynen är dålig och påverkansmöjligheterna därmed små. Normalt är det bara fastighetsägare som har möjlighet att uttrycka sig i sakfrågan. Det riskerar medföra ett sämre beslutsunderlag och därmed en större risk för att inte miljöproblematiken skall beaktas fullt ut. Regeringen bör därför få i uppdrag att komma med förslag om hur man kan utvidga kretsen av vilka som får yttra sig i sakfrågan så att det därmed blir mera likt vad som råder enligt plan och bygglagen. Till sist, herr talman, vill jag säga några ord när det gäller omprövningar av vattendomar. Dessa frågor behandlas i samband med arbetet med miljöbalken, och jag hoppas att Vänsterpartiet i överläggningar med regeringen skall kunna påverka innehållet i den. För att spara tid, herr talman, yrkar jag bifall enbart till reservation 4.

Herr talman! Det finns i dag ett stort intresse hos många människor, inte minst unga barnfamiljer, av att bosätta sig ute på landsbygden. Det är naturligtvis under rådande omständigheter inte så lätt att få arbete på landsbygden. Ofta är det också problem med att ordna boendet. När det gäller arbete handlar det om olika typer av kombinationssysselsättningar. I det kommande och kanske redan påbörjade IT och tjänstesamhället kan kanske ändå fler möjligheter till arbete på landsbygden bli verklighet. När det gäller boendet är ofta det s.k. utboägandet ett problem. Ägarna bor ofta långt borta, och det omöjliggör ett positivt samarbete i byalagen. Bybor har ibland t.o.m. svårt att själva bestämma hemma i byn, då väldigt många bor väldigt långt borta och inte är skrivna på orten. Det finns många exempel på detta i det svenska inlandet och också i Norrland. Var gränsen går mellan den personliga friheten i ägandet av en jord och skogsbruksfastighet och kravet på brukande med tydlig lokal förankring är inte en alldeles enkel fråga. Andelsförvärv och flerägande förstärker de här problemen. Vi kristdemokrater menar att det är viktigt att lagregler och andra bestämmelser utformas på ett sätt som gynnar utvecklingen på landsbygden. Det är också viktigt att de resurser som finns i bygden, och kanske bara där, tas till vara på plats och bidrar till försörjningen så att människor kan bo kvar och nya yngre familjer kanske också kan återvända till hembygden. Det här är nedtecknat i en folkpartimotion som vi stöder. Det föreslås en utredning som tydligare klarlägger det som rör andelsförvärvens och flerägandets negativa inverkan på strävan att få en levande landsbygd. Men också skärgårdens framtid som levande bygd måste säkerställas. Alltfler hus där tas över av fritidsboende. Det måste definitivt anses vara ett riksintresse att skärgården hålls levande och att möjligheter till utkomst i skärgårdsnäringar och fast boende i skärgården kan vidmakthållas i framtiden. Vi efterlyser fortfarande praktiska resultat av Skärgårdsutredningen från 1994. Möjligheterna att hävda intresset av bosättning och sysselsättning vid fastighetsöverlåtelser i skärgårdsområdena är begränsade - det vet vi. Här vill vi att regeringen kommer med åtgärdsförslag till riksdagen. Har man inget positivt att komma med föreslår vi att en särskild utredning tillsätts för att komma med dessa positiva åtgärder i fråga om bostads och förvärvsmöjligheter. Det här berörs i en reservation, nr 5, som jag här vill yrka bifall till. För övrigt vill jag instämma i det Owe Hellberg sade om omprövning av vattendomar. Jag skall inte gå in mer i detalj på det, men det är sådant som skall arbetas in i miljöbalken. Det är viktigt att man då verkligen tittar seriöst på de möjligheter som kan finnas - just för den biologiska mångfaldens skull och med tanke på de nya erfarenheter som har dykt upp under senare år.

Herr talman! I det här betänkandet behandlar vi, såsom har framgått, ett antal motioner från den allmänna motionstiden som berör jordförvärvslagen, fastighetsförvärvslagstiftningen, fastighetsbildningslagen och vattenlagen. Samtliga motioner avslås. Det finns nio reservationer till betänkandet - fyra som handlar om jordförvärvslagen, tre om fastighetsöverlåtelser, en om fastighetsförvärv och en om fastighetsbildning. När det gäller jordförvärvslagen vill alla utom Moderaterna stärka regleringen, men på olika sätt. Moderaterna däremot vill gå vidare med avregleringen. De ser inga faror utan bara nya affärsmöjligheter. Som vanligt hos Moderaterna är det fråga om att skapa mera marknad, utan hänsyn till vad det betyder för bygdens väl och ve. I de övriga tre reservationerna i denna del gäller det att på olika sätt stärka skyddet för glesbygdens intressen, men - som sagt - med olika metoder. Det vi vet om det faktiska läget är att det under budgetåret 1995/96 gjordes 234 åtaganden om att bebo och bruka fastigheter i glesbygd, och av dem har 215 uppfyllt sina åtaganden. Men vi vet också att 10 förvärv kan betecknas som rent oseriösa. Den siffran kan synas låg, men vart och ett av dessa fall är mycket stötande i den bygd som berörs. I de nordliga massmedierna har vi kunnat se en del mycket stötande exempel på detta. Det kan alltså inte bli fråga om att gå Moderaterna till mötes, eftersom det skulle ge ännu bättre förutsättningar för skövlarna. Det är mycket lättare att känna sympati för de övriga partiernas synpunkter, men eftersom det pågår ett beredningsarbete i Regeringskansliet skall vi inte förekomma det utan med tillförsikt avvakta resultatet. I reservation 5, som Folkpartiet och Kristdemokraterna står bakom och som behandlar fastighetsöverlåtelser, är huvudinriktningen att genom att tillsätta en utredning försöka lösa skärgårdsproblematiken. I reservation 6 från Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill man införa lokal förköpsrätt, eftersom man på goda grunder anser att lokalt ägande är bättre än utboägande. Alla vet att det här är oerhört svåra frågor som vi har brottats med under lång tid. Det illustreras också av att det finns fyra olika åsikter i utskottet om hur vi skall gå vidare i den här frågan. Det har gjorts åtskilliga utredningsinsatser under senare år för att lösa problemet, och det är tyvärr bara att konstatera att än har ingen kommit fram till den perfekta lösningen även om vissa åtgärder har genomförts, t.ex. har fastighetsskatten sänkts för perioden 1997-2001. Vissa kommuner har fått möjlighet till förköpsrätt av hus som behöver användas som bostad för permanent bruk. I maj kommer en arbetsgrupp vid Finansdepartementet att lägga fram förslag som skall remissbehandlas under hösten. Jordbruksverkets utvärdering av dessa frågor bereds inom departementet. Allt detta talar för att riksdagen inte skall fatta beslut i dessa frågor i dag utan avvakta förslagen från regeringen. I reservation 8 är miljöpartisterna ensamma om att föreslå ett omfattande utredningsarbete om de ändringar i reglerna för fastighetsförvärv som är en följd av EU-medlemskapet. Det är lätt att konstatera att förutsättningarna för ett sådant initiativ inte föreligger. I den sista reservationen, nr 9, från Vänsterpartiet tar man upp grannars ställning vid fastighetsreglering. Där finner utskottet det helt klart att reglerna om sakägare är tillräckliga för att de berörda skall komma till tals. Det råder en bred samsyn i dessa frågor i utskottet. De enda som skiljer ut sig är moderaterna som vill gå vidare med ytterligare avreglering och marknadsanpassning. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till bostadsutskottets hemställan i betänkande 11 och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Även om Bengt-Ola Ryttar nu sågar moderaternas förslag i dessa avseenden vill jag ställa den fråga som jag berörde i mitt inledningsanförande. Den nuvarande jordförvärvslagen innebär att det inte ens är möjligt att generationsväxla genom att överlåta egendom till ett aktiebolag som ägs av arvsberättigade syskon. Det är viktigt för en levande landsbygd att det finns möjlighet för generationer att leva kvar. Borde rimligen inte en sådan skevhet kunna göras i samband med den bedömning som tydligen försiggår i Regeringskansliet? Jag menar som moderat att det är viktigt att den förändringen görs så att även aktiebolag och andra juridiska personer skall få samma möjligheter som fysiska personer att förvärva jord och skogsfastigheter.
Herr talman! I min släkt har vi bott i samma by på landsbygden sedan 1535, och det har gått alldeles utmärkt utan den lagstiftning som Inga Berggren efterlyser. I vissa arvslägen skulle det naturligtvis underlätta att ha den möjlighet som Inga Berggren efterlyser, men det skulle också öppna andra slussar som jag inte tror att det finns gehör för i kammaren.

Herr talman! Vi skall inte låta vår landsbygd förändras till att bli något slags sommarland med ödsliga timerinställda gårdar och hus, ett rekreationsområde för dem som har råd att ha fler än en bostad. Landsbygden måste leva i alla bemärkelser och skyddas mot avflyttning och urbaniseringsvågor. Vi måste helt enkelt göra det möjligt för människor att bo kvar och bruka de resurser som finns omkring dem. Om inte framtiden skall innebära ytterligare koncentrationer kring storstadsområdena med alla problem som det medför vad gäller transporter, livsmedelsförsörjning, buller, vatten och avloppssystem m.m. måste vi skapa bättre förutsättningar för landsbygdens befolkare att stanna kvar och även öka stadsmänniskors möjligheter att flytta ut på landet. Miljöpartiet har under lång tid framhållit principen att ägande av jord och skogsbruk skall vara förenat med en bo och brukarplikt. Principen innebär att företag och naturresurser så långt det är möjligt bör ägas och brukas av de lokalt boende och engagerade människorna. Det innebär också att det i första hand bör vara de lokalt boende som får förköpsrätt då äganderätter skall överföras. Riksdagen beslutade 1992 att avskaffa de regler som begränsade utlänningars rätt att köpa och sälja jord, skog och eldistributionsanläggningar, bl.a. vattenanläggningar. Anledningen var EG:s kapitalliberaliseringsdirektiv. Förvärvsrestriktioner avskaffades inte enbart gentemot EG utan också i förhållande till övriga världen. Flera lagstiftningar genomgick liknande liberaliseringar, bl.a. skötsellagen inom jordbruket, skogsvårdslagen, fastighetsbildningslagar. Vid anslutningen till EU tilläts Sverige ändå ha rätt till egen lagstiftning på det här området fram till år 2000. Icke-producenter breder ut sig i jordbruks och skogsbruksbyar och förvandlar dem i vissa fall till områden för fastighetsspekulationer, med negativa regionalpolitiska och miljömässiga konsekvenser för de boende. Samma sak sker också i skärgårdssamhällena och i fjällbygden. Utskottets majoritet anser att riksdagen bör avvakta regeringens överväganden efter det arbete som nu bedrivs av en arbetsgrupp inom Finansdepartementet. Vi i Miljöpartiet vill ha en utredning som kan ta ett helhetsgrepp på ägande-, mark och naturresursfrågorna, utreda konsekvenserna vad gäller lagreglerna om förvärv och ägande och ta till vara historiska erfarenheter i dessa och närliggande frågor. Jag yrkar härmed bifall till reservation 8.

Herr talman! Skälet till att jag upptar kammarens tid är den motion som jag väckt, Bo412, där jag försökt göra riksdagen uppmärksam på de olägenheter som kan uppstå när lagstiftningarna totalt sett inte är till freds. Naturligtvis delar jag bostadsutskottets uppfattning om jordförvärvslagen som sådan. Den fungerar bra. Som utskottets talesman har sagt fungerar den bra till 90 %. Men en del avarter uppstår. I och med att det är fråga om tre lagstiftningar och tre skilda departement kan det uppstå glapp mellan lagstiftningarna. Det är precis detta jag har velat uppmärksamma. Jag tror inte att det är fel på vare sig jordförvärvslagen eller den kommunala förköpsrätten, utan detta har andra grunder. Det är ett bekymmer när en oseriös människa kan få tillträde till en fastighet innan den rättsliga processen är klar. Det innebär att man kan riva upp ordentliga sår i den bygd där man härjar. Detta har skett på flera ställen under senare år. Jag tycker att bostadsutskottet i sin beskrivning över situationen har uppmärksammat kärnan i frågan. Den ligger naturligtvis i den förändring som vi gjorde i skogsvårdslagen. Genom en ändring av ransoneringsparagrafen, som tidigare begränsade möjligheten att skövla en fastighet, har man ökat möjligheterna till kalavverkningar som nu får omfatta upp till 100 hektar i stället för som tidigare 5 hektar. Då kommer naturligtvis klipparna och ser att här finns det möjligheter. Det är här som det stora problemet uppstår. Det handlar aldrig om seriösa ortsbor som skall fortsätta att bebo fastigheter utan om spekulativa inslag utifrån. Jag är väldigt nöjd med att bostadsutskottet på detta sätt uppmärksammat frågan och skrivit kring den så att den åtminstone kommit upp på den politiska dagordningen. Jag har inget annat yrkande än utskottets, och jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Med tanke på det allmänna intresset att snabbt klara av debatten denna kväll stryker jag delar av mitt anförande, på det att inte moderaterna skall beskyllas för att hålla någon kvar i onödan.

Detta är bra. Även i mycket annat är vi i detta betänkande överens. Men på några punkter har vi ett helt annat synsätt. Vi ställer inte upp på majoritetens tro att det måste till nya statliga bidrag och subventioner i byggoch fastighetsbranschen för att skapa varaktig sysselsättning eller skynda på utvecklingen mot en hållbar miljö och energipolitik. Detta har vi utvecklat i en motivreservation, nr 8, där vi slår fast, att för att minska arbetslösheten krävs det att vi skapar bättre förutsättningar för företagande i allmänhet och att vi minskar statliga regleringar och beskattning av företagande i synnerhet. Jag behöver nog inte fördjupa mig mycket i detta i kväll, ty vad vi menar mera i detalj torde den uppmärksamme lyssnaren i kammaren ha fått ganska klart för sig efter tidigare debatter i detta ämne. Men när det gäller miljöanpassningen i byggandet vill jag framhålla de många initiativ och framsteg som byggindustrin och fastighetsbranschen visat att man själv är beredd att ta. Allteftersom människors medvetande om miljöfrågornas betydelse ökar, så ökar också efterfrågan på miljöanpassat byggande och boende. Det företag som inte inser att det är en överlevnadsfråga att då ta fram de produkter som efterfrågas kommer att få svårt att hävda sig i konkurrensen. Jag tycker att vi just i dag har fått ett utmärkt exempel på detta, då Skanskas miljöredovisning damp ned på våra skrivbord. En utomordentligt intressant läsning. De tankar och den entusiasm som Skanska här utvecklar utifrån sin egen övertygelse skulle inte ha kunnat kommenderas fram den politiska vägen genom aldrig så många dekret och förordningar. Problemet är snarast att just genom alla olika regleringar och den höga skattenivån, inte minst för alla de människor och hushåll som till syvende och sist skall betala, har utrymmet de senaste åren varit begränsat för angelägna satsningar på miljöteknik. Vad slutligen gäller frågan om åtgärder för konvertering av eluppvärmda småhus har vi nu sett vad regeringens tankegångar innehöll på den punkten. Här hade jag tänkt utveckla vår skarpa kritik av energipropositionen. Men jag skall motvilligt avstå på grund av den sena timmen. Debatten om dess konsekvenser får anstå till ett annat tillfälle. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 8 under mom. 8.

Herr talman! Det var skönt att slippa få diskussionen om energi med moderaterna i kväll. Men egentligen tycker jag att hela riksdagen borde vara här nu och lyssna. Jag hoppas att ni riksdagsledamöter har TV:n på, inte för att höra när vi skall sluta, utan för att lyssna till diskussionen om just de här frågorna. De är mycket viktiga för oss allihop. Egentligen borde hela läktaren ha varit full. I det här betänkandet tas det upp högaktuella frågor som man med ett namn skulle kunna benämna Miljö och hälsoriktigt boende. Det handlar om barnens säkerhet och om tillgänglighetsfrågor för handikappade. Det handlar också om elöverkänslighet och om miljö och energideklaration av våra bostäder. För att börja med det sista, herr talman, vet vi att det i dag pågår ett arbete med att ta fram underlag för att klara av att miljö och energideklarera hus. Syftet är att underlätta för oss konsumenter att välja rätt när det gäller material och att välja rätt hus. Vi har i bostadsutskottet fått ta del av det arbete som Boverket bl.a. gör i de här frågorna i samarbete med andra aktörer. Det känns naturligtvis bra att man har börjat det här arbetet. Men så länge vi inte har sett något färdigt resultat av det jobbet anser jag att vi från riksdagen måste ge ett tillkännagivande till regeringen, där vi deklarerar att de här frågorna är mycket angelägna för oss. Vi får inte tappa taget kring dem. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 under mom. 1. Vi får inte heller tappa farten. Det är viktigt att det här arbetet påskyndas, så att det kommer fram ett resultat som kan ge praktisk nytta. Vi vet ju att människor inte mår bra av sjuka hus. Såväl små människor som stora människor mår dåligt av det. Vi måste få bostäder och lokaler av olika slag som är välbyggda, trivsamma, med riktiga material och med stort ljusinsläpp. Det ökar vårt välbefinnande. Och vilka vill inte må bra? Jag yrkar därför även bifall till reservation 2 under mom. 2. Till sist vill jag något beröra frågan om elöverkänslighet. Bostadsutskottet och även riksdagen har tidigare förordat insatser för att komma till rätta med de problemen. Men de tål att upprepas. Strävan måste vara att komma bort från farliga elektromagnetiska fält i vår omgivning. Fordras det ändrade regler för byggande och planering för att komma till rätta med det måste vi ta initiativ i utskottet och göra det också. Det kommer hela tiden nya kunskaper. Det kommer ny forskning som vi måste lyssna till. Inte minst måste vi lyssna till de människor som har drabbats av elöverkänslighet. De har erfarenhet och kunskap som vi skall ta del av. Vi måste alltså ha en stor öppenhet och se till att forskningen blir allsidigt belyst, så att vi kan fatta bra beslut. Vi omger oss hela tiden med ny elektronik i form av datorer och mobiltelefoner. Inte minst är det viktigt att vi nu uppmärksammar när dataåldern gör stort insteg i skolorna där våra barn finns. Alla blir vi berörda. Det finns, herr talman, all anledning att bevaka, förändra och förnya oss i våra ställningstaganden i de här frågorna. Därför yrkar jag även bifall till reservation 12 under mom. 19.

Herr talman! I detta betänkande om egenskapskrav på byggnader m.m. står Folkpartiet bakom flera olika reservationer. Men jag kommer för tids vinnande att yrka bifall enbart till två reservationer, nr 7 och nr 11. Det är viktiga frågor i lagstiftningen som tas upp i en del motionsförslag och behandlas i betänkandet. Det handlar exempelvis om barnsäkerhet i byggnader, där reservation nr 10 tar upp det höga antalet barnolyckor i bostäder. Det finns mot denna bakgrund skäl att genomföra en analys av säkerhetsnivån i bostäder, vilket reservationen förordar. En sådan analys skall kunna föreslå åtgärder för att minska antalet barn som förolyckas och skadas i våra byggnader. Vi behandlar också tillgängligheten för handikappade. Det tas upp i en fyrpartireservation, nr 11. Jag utvecklade här i kammaren så sent som den 26 februari Folkpartiets krav på att åtgärder skyndsamt borde genomföras för att öka tillgängligheten för handikappade i samhället, på gator och torg, i byggnader och i trafiken. Jag behöver kanske inte nu upprepa det jag då framförde för Folkpartiets del. Det är litet märkligt, herr talman, att man i betänkanden som ligger så nära varandra i tiden får upp exakt samma krav, men så har skett i det här fallet. Jag skall slutligen ta upp reservation nr 7, som behandlar gränsvärde för radon. Det är en flerpartireservation från Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Folkpartiet har under ganska många år tagit upp och föreslagit olika åtgärder för att sanera bostäder från radon. Nu upplever vi att den nuvarande regeringen har minskat anslaget för sanering av bostäder. Vi har också fått ett nytt mätvärde för hur vi mäter radonhalt, och det innebär att om man skall ligga kvar på motsvarande det gamla värdet på 200 becquerel borde värdet nu vara 140 eller 150 becquerel i nybyggnation. Vi föreslår i reservation nr 7 att man skall införa ett värde som gräns för radon i nybyggnation som åtminstone motsvarar det värde vi hade tidigare. Herr talman! Jag vill erinra om att Sverige högtidligt i Rio-deklarationen och i Agenda 21 har påtagit sig att verka för en god miljö och en god miljö också i bostäder och byggnader. Vi i Sverige har faktiskt bland världens högsta radonvärden, och vi har en situation som vi känner till. Jag har här en bok som heter Radonboken som Byggforskningsrådet har givit ut. I den kan man exempelvis hämta olika uppgifter, t.ex. att Socialstyrelsen tar upp att sannolikt 1 100 människor årligen får lungcancer och att radonet är upphov till detta. Jag tycker att riksdagen måste ta ett större ansvar eftersom vi vet vad radonet ställer till med. I den här boken står det också att man kan jämföra exempelvis 700 becquerel med att röka ett paket cigaretter per dag kontinuerligt. Och det finns människor som både bor i radonhus och röker ett paket cigaretter om dagen. Självfallet måste ansvariga myndigheter och lagstiftare, dvs. riksdagen, ha regler som i varje fall när det gäller radonhalten i våra bostäder - radon som inte syns och inte luktar - kan bidra till att människor slipper lungcancer. När man nu ser hur regeringen har backat i bekämpningen av radon och hur anslagen till radonsanering har krympt är det klart att man blir upprörd. Jag minns när Folkpartiet satt i regeringen och Eric Enlund var jordbruksminister och ansvarade för radonfrågorna, och hur riksdagsledamot Birgitta Dahl jagade Eric Enlund för över 15 år sedan och sade att hon skulle fortsätta jaga med blåslampa tills man kunde rätta till detta och sanera bostäderna från radon. Det har gått många år nu. Och så ser man hur regeringen i sin politik backar på detta viktiga område. Herr talman! Jag yrkar återigen bifall till reservation nr 7 och hoppas att vi snart skall kunna se till att få en politik som verkligen kan sanera radonet både i nya och befintliga bostäder.

Herr talman! Plan och bygglagen har utvecklats positivt de senaste åren, men ännu återstår mycket att göra för att vi skall gå snabbt framåt med utvecklingen av det ekologiskt hållbara samhället. Boendet och byggandet är en central del i detta, liksom planeringen av den fysiska miljön. Vänsterpartiet står bakom en rad reservationer till detta betänkande, men jag skall koncentrera mitt anförande till tre områden. Först gäller det den bygglagstiftning som tillämpas i dag. Den ändrades radikalt under den borgerliga regeringens tid med ett tydligare ansvar för byggherren under byggprocessen, tyvärr på bekostnad av det demokratiska inflytandet. Detta försvårar och förhindrar en byggprocess där största möjliga hänsyn tas till frågor som rör t.ex. miljön eller tillgängligheten för funktionshindrade. Eftersom byggreglerna numera är utformade som egenskapskrav krävs en större insyn i byggprocessen för att precisera tolkningen av kraven. En kvalitetsansvarig utses och presenterar en kontrollplan för byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Att i det skedet påverka planen med en fördröjning av byggstarten är naturligtvis inte lätt. Det kan också leda till att man i ett senare skede får gå in och göra om felaktigheter när bygget redan är färdigt, vilket då blir en fördyrande omständighet. Olyckligt är också att man använder begreppet kvalitetsansvarig i det här sammanhanget eftersom det inte handlar om att ha ansvar för byggprojektets kvalitet utan att se till att den kvalitet som preciserats fullföljs enligt den upprättade planen. Det gäller att ge begreppet kvalitetsansvarig ett djupare innehåll än vad dagens krav medger. Då krävs en mer seriös byggprocess och ett större demokratiskt inflytande. Regeringen bör utreda detta och komma med förslag till ändringar i planoch bygglagen. Detta gäller även barnens situation. I Norge har man tagit detta på stort allvar och i varje kommun krävt att en särskild barnansvarig skall ta till vara barnens intresse i byggprocessen, både när det gäller den yttre och den inre miljön. Lagstiftningen om barnsäkerheten i våra bostäder är dålig för bostäder uppförda före 1973, och det innebär att större delen av miljonprogramsområdet saknar tillräckligt skydd mot olycksfall i dessa bostäder. Utskottsmajoriteten betonar vikten av informationsinsatser runt dessa frågor. Det är nog bra, men det hjälper ju inte om inga direkta åtgärder utförs. Oftast handlar det om enkla åtgärder som kan vidtas där behoven finns och inte i alla lägenheter samtidigt. Att som utskottsmajoriteten påstå att detta är ett föräldraansvar är att göra det för lätt för sig. Det är naturligtvis fastighetsägarens ansvar. Tyvärr finns det ingen lagstiftning att hänga upp detta ansvar på i dagsläget för det som är byggt före 1973. Detta bör regeringen ta itu med. Att utse en barnansvarig på kommunal nivå när det gäller byggfrågorna sätter naturligtvis de problemen i fokus. Detta är ett naturligt krav om vi i Sverige skall uppfylla den barnkonvention som vi ivrigt förespråkar i FN skall gälla i alla länder. Tydligen är det inte så viktigt hos oss själva. Detta har man insett i Norge, men inte i Sverige. Norrmännen verkar kloka - det har de visat inte minst i EU-frågan. Ett annat område där Sverige ivrigt förespråkar förändringar är på handikappområdet. I FN har Sverige varit pådrivande för att ta fram de standardregler på handikappområdet som antagits för flera år sedan. I Sverige går också detta trögt när man skall visa detta i konkret handling. 1992 kom Handikapputredningens förslag om att hinder för tillgänglighet och användbarhet i befintlig miljö skulle avhjälpas inom angiven tid. En lagrådsremiss i ärendet kom våren 1995. I den sades att enkla tillgänglighetsskapande åtgärder skulle vara utförda till år 2005. Den remissen stoppades av dåvarande finansministern Göran Persson. Det väckte stor uppmärksamhet och starka reaktioner, inte minst från bostadsutskottet, som sade att regeringen snarast skall återkomma i frågan. Boverket fick i uppdrag att utreda kostnaderna för åtgärderna och kom med sin rapport till regeringen i juni 1996. Regeringen kom inte med några besked i budgetpropositionen under hösten 1996 och har till dags dato inte gett några som helst besked i frågan. Det är ett mycket förvånansvärt beteende och ett klart brott mot riksdagens uppmaning att snabbt återkomma till riksdagen i frågan. Den ansvarige ministern Jörgen Andersson säger något om att ytterligare utredningar nog behövs - något som Boverkets utredare bestämt förnekar. När skall regeringen återkomma i frågan? Inte minst handikapporganisationerna funderar över regeringens fördröjande hantering av frågan och undrar varför ingenting händer. Regeringen bör därför skyndsamt komma med förslag till åtgärder redan i vårpropositionen. Det finns gott om arbetslös byggarbetskraft, så kostnaderna för samhället när det gäller den delen är försumliga, vilket också Boverket påvisar i sin utvärdering. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla mina reservationer men nöjer mig, av tidsskäl, med att yrka bifall till reservationerna 4 och 11.

Herr talman! Utvecklingen går oerhört snabbt inom byggbranschen. Nya metoder och material lanseras kontinuerligt, och av dessa väcker de "nygamla" allt större intresse bland byggare och boendekonsumenter. Så gott som alla har insett problemen med synsättet från de tre senaste decennierna, då materialen och konstruktionsmetoderna handlade om tid i första hand - inte om hållbarhet, ekologiska kretslopp för byggmaterial, vatten och avlopp, eller om förnybara energikällor. I dag vill de flesta ligga i framkanten på utvecklingen till det ekologiskt hållbara samhället, om inte av andra skäl så av konkurrensskäl. Det här betänkandet, som handlar om egenskapskrav på byggnader, är därför fyllt med positiva texter och en viljeinriktning framåt. Ändå har det karaktären, vid behandlingen av motionerna, av att "allt är på gång", "låt regeringen lägga förslag" och "slå inte in öppna dörrar". Jag har hört det förr, men jag är samtidigt fullständigt övertygad om, att skulle inte alla dessa miljömotioner ha väckts vore inte utskottet hälften på väg. Därför finns det anledning att lyfta en del motioner - även om jag, av tidsskäl, skall vara restriktiv när det gäller att yrka bifall. Jag har understrukit vikten av att ett miljövärderingssystem anpassat för svenska förhållanden skall utarbetas snarast - jag har också begärt det tidigare - och faktiskt är nu ett samarbete i gång mellan Boverket och Byggforskningsrådet. Det är bra. Jag har också tidigare krävt att få begreppet ekologiskt byggande definierat, för att vi alla skall kunna tala samma språk och förstå vad vi menar. Även detta är nu under utarbetande. Tillsammans med Centern och Vänsterpartiet har jag en reservation i just den frågan. Ibland kan en reservation vara en signal om behovet av att påskynda en process. Men med tanke på tidsbristen i kammaren och att frågan nu löpt så långt avstår jag från att särskilt yrka bifall till reservation 1. När det gäller mitt förslag om ett kontrollorgan, kallat Husprovning, står jag dock fast. Ett kontrollorgan med återkommande provningar, likt det vi har för bilar, anser jag vara helt följdriktigt, med framtagandet av miljövärderingssystem, livscykelbeskrivningar och flödesanalyser. Tanken är att t.ex. vart femte år kontrollera huset avseende fukt, mögel, ventilation, materialtillstånd, energibalans och dylikt. "Ombesiktning" och i värsta fall "körförbud" kan utfärdas. Tills rättelse skett kan t.ex. hyresgästernas hyror spärras på ett särskilt konto, för att få fastighetsägaren att ta sitt ansvar. När det gäller lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader, BVL, ställer jag mig bakom Vänsterns motion - även om jag inte yrkar bifall till den - om att 2 § skall kompletteras och utökas så att den även omfattar ett klart krav på resurshushållning och kretsloppsanpassning. Här vill jag, precis som jag har sagt i utskottet, bara be om att det mer korrekta uttrycket "ekologisk kretsloppsanpassning" används, eftersom kretsloppsanpassningen i sig kan betyda att man t.ex. recirkulerar gifter, i mer eller mindre slutna kretslopp - detta bara för att inga missförstånd skall uppstå. Frågan om byggavfallet och byggdepåer tas upp i Miljöpartiets motion Bo209. Det är angeläget att snabbt få i gång återanvändningen av byggmaterial. Genom bl.a. selektiv rivning kan mängder av kvalitetsmaterial komma till användning igen. Byggdepåer har börjat etableras, men det går för långsamt, anser jag, och det behövs framför allt mer information. På utskottets förslag har riksdagen tidigare gjort tillkännagivande i frågan, och Boverket har nu i uppgift att till mars 1998 redovisa överväganden om lagerhållning av återvinningsmaterial och behovet av informationsinsatser. Jag anser att vi redan nu borde vara i gång med sådana informationsinsatser. Sverige ligger långt efter vad gäller byggavfall, och fortfarande hamnar uppåt 70-80 % på soptippen. Frågan om radon i luft och vatten får en allt större betydelse ur hälsosynpunkt, inte därför att förekomsten ökat men därför att insikten om hälsofaran gjort det. När man för att bl.a. anpassa våra gränsvärden till EU och bytte från att mäta radondotterhalt till att mäta radongas, innebar det en uppskrivning med en faktor två. Här vill jag rätta Erling Bager på en punkt, där det blev fel. Detta innebar att gränsvärdet för gamla hus blev 400 Bq/m3 i stället för 200. Det borde också ha inneburit att gränsvärdet blev 140 Bq m3 radongas. I första hand bör gränsvärdet för nya byggnader självfallet sänkas till den nivån, men målsättningen bör vara att samtliga hus med konstaterad hälsofarlig radonhalt skall vara åtgärdade före sekelskiftet. Va-systemen är avgörande för ett framtida hållbart samhälle. Och här är utskottet också mycket positivt, även om det förutsätts litet väl mycket vad som kommer att göras. Enligt min och Miljöpartiets mening måste samhället ställa hårdare krav på den ekologiska kretsloppsanpassningen av va-systemen. Va-lagen bör ändras så att kommunerna kan ges möjlighet att villkora ny och ombyggnad med källsortering av fekalier och urin, eller att man differentierar va-taxan för att styra utvecklingen till hållbara avloppslösningar. Pilotprojekt finns och är på gång med medel fördelade av Naturvårdsverket. Det är viktigt att det stödet till nya lösningar fortsätter, så att vi får tillräckligt många bra alternativ att användas där de passar bäst. Barnsäkerhet och tillgänglighet för handikappade i byggnader är andra viktiga frågor i betänkandet, som jag inte hinner gå in på. När det gäller utvärderingen av byggfelsförsäkringen hoppas jag - ja, jag utgår från det - att utredaren kommer fram till att försäkringen också bör gälla arbets-, fritids och skollokaler. Viktiga aspekter på elöverkänsligheten kommer Barbro Johansson att ta upp i ett anförande senare. Herr talman! Eftersom min tid är ute får jag säga att jag givetvis står bakom alla mina reservationer, men jag yrkar bara särskilt bifall till reservationerna

Herr talman! Stor enighet råder egentligen när det gäller krav på byggnaders egenskaper. Vem kan egentligen vara oberörd eller ointresserad när det handlar om säkerhet i byggnader, inklusive sim och badanläggningar, energihushållningsfrågor, ekologiskt riktiga va-system, åtgärder mot elöverkänslighet, radonfrågor, såväl radon i byggnader som i mark och i dricksvatten, och dessutom tillgänglighet i den fysiska miljön? Det här är naturligtvis viktiga och intressanta frågor. Under senare år har de här frågorna behandlats i utskottet och här i kammaren ett antal gånger. Flera tillkännagivanden har gjorts, och en del arbete pågår utifrån de tillkännagivandena. Ibland behövs däremot ytterligare tillkännagivanden. Vi kan också tycka att ett tillkännagivande inte alltid tas riktigt på allvar av den som fått i uppdrag att utreda frågorna. Herr talman! Vårt slöseri med vatten - en bristvara i stora delar av världen - måste vi också mer uppmärksamma. Från kristdemokraternas sida tas detta upp i en motion där vi uttalar behovet av att göra en översyn av den lagstiftning som reglerar förutsättningarna just för va-systemen. Utgångspunkten för översynen måste vara att en övergång till ekologiskt hållbara och kretsloppsanpassade va-system skall underlättas och stimuleras. Den motionen är inte bifallen, men den har fått ett brett gehör i utskottet. Det är reservation nr 9. För övrigt, herr talman, vill jag hänvisa till några reservationer, av stor tyngd, där vi kristdemokrater finns med. Det gäller reservation nr 10, en v och smotion om barnsäkerheten i byggnader och anläggningar. Även om det där inte påtalas behov när det gäller simanläggningar och badanläggningar, tycker vi att det är viktigt att uppmärksamma åtgärder just när det gäller anläggningar för barn. Reservation nr 11, grundad på en fp och v-motion om tillgängligheten för handikappade, är naturligtvis också en fråga som är viktig och ligger helt i linje med kristdemokratiska idéer. Herr talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 9.